Herr talman! Jag konstaterar att Björn Körlof gjorde sig skyldig till en felsägning, så att han faktiskt hamnade på rätt ståndpunkt, nämligen: Bruk är inte kriminaliserat, innehav är det. Det är den regeln som gäller. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag har förståelse för de föräldrar som i desperation säger: Låt oss ändå försöka med en kriminalisering! Det är riktigt att vi i regeringen därför seriöst har diskuterat frågan, såsom justitieministern anger. Men som jag också sade tidigare har vi, när vi prövat denna fråga sakligt, inte kunnat finna att det skulle tillföra oss någonting väsentligt positivt. En lång rad remissinstanser varnar. Får jag för kammarens ledamöter och andra som lyssnar räkna upp vilka remissinstanser som faktiskt varnar oss på den här punkten och säger: Kriminalisera icke bruket, för det får icke önskvärda konsekvenser! Det är riksåklagaren, kriminalvårdsstyrelsen, Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund, Föreningen Sveriges statsåklagare, Föreningen Sveriges åklagare, Föreningen Sveriges länspolischefer och Föreningen Sveriges polischefer. Herr talman! Detta är inga flummare. Bakom dessa instanser står människor med stort ansvar för situationen i vårt land. Jag tycker att det är beklagligt när Björn Körlof och även Hans Petersson i Röstånga framställer det som om det bara är flummare och knarkliberaler som har denna tveksamhet till kriminalisering kvar. ”Knarkliberaler” — det ordet har, Hans Petersson i Röstånga, använts i detta sammanhang just på grund av agerandet i ett visst skede hos vissa grupper inom ert eget parti. Vi tar inget ansvar för någon knarkliberalperiod, vare sig nu eller tidigare. Jag ställde bara tre frågor i mitt inledningsanförande. Jag har inte fått svar från något av de borgerliga partierna på en enda fråga. Bara två av frågorna gällde centern. För det första: Om detta med kriminalisering enligt er uppfattning är så viktigt— jag vill inte ifrågasätta att ni av någon anledning tror på detta — varför vidtog ni då inte denna åtgärd under de sex långa år som ni hade majoritet? Detta kan ju inte vara någonting nytt för er eller en möjlighet som ni då inte hade en aning om. Varför vidtog ni inte denna åtgärd? Varför vill ni göra det först när ni är i opposition och är tämligen säkra på att åtgärden inte kan genomföras? För det andra: Vill ni nu öppet erkänna att er reservation inte leder till en kriminalisering av berusningstillståndet på det sätt som ni gett intryck av? Jag har i dag läst upp er reservation. Ni säger där klart att det inte är fråga om en kriminalisering av berusningstillståndet. Då blir, herr talman, min fråga: Hur skall myndigheterna kunna dra en gräns om det blir kriminaliserat att konsumera men icke att vara berusad av narkotika? Hur skall polismannen klara den situationen? Björn Körlof talar om att ”vända bort blicken”. Polisen skulle nog få gå med förbundna ögon över Sergels torg, om den regel skulle gälla som föreslås i den borgerliga reservationen. För det tredje. Ni talar om kraftfullhet och om att göra rent hus med knarket. Men ni vågar inte ge de svenska myndigheterna möjlighet att, som det står i er reservation — det gäller alltså folkpartiet och moderaterna, så att jag inte säger fel nu, fru Söder — undersöka handväskor och liknande väskor för att kontrollera om där finns knark. Sträcker sig handlingskraften inte längre, tycker jag att det inte finns anledning att ta alltför stora ord i munnen när det gäller kriminaliseringsfrågan. Den har tyvärr blivit en stor fråga i debatten. En kriminalisering kan ha ingen eller ringa positiv effekt. Den kan emellertid enligt många få betydande skadeverkningar. När vi nu tar ytterligare ett stort steg i narkotikabekämpningen — för det mesta under betydande enighet — skyms detta av denna deldiskussion, som har fått breda ut sig så oerhört, inte minst i massmedia, och skapat direkt felaktiga föreställningar om vad som gäller i dag. Det är därför väldigt värdefullt att denna debatt TV-sänds så att fakta på det sättet når ut till svenska folket. Det har varit farligt med de missvisande besked som här och var tidigare har givits.

Herr talman! Det viktigaste i det som Ingvar Carlsson senast sade är att det borgerliga kravet på kriminalisering inte är munväder, inte låtsaslösningar och inte slag i luften. Vi har nu fått bekräftelse på detta. Det framgår även av propositionen att regeringen faktiskt mycket seriöst har övervägt en kriminalisering. Det har inte varit tal om munväder, låtsaslösningar och slag i luften, utan det har varit en seriös fråga. Ingvar Carlsson framhöll att åtskilliga remissinstanser — han refererade flera stycken — var emot en kriminalisering. Jag återgav ett antal remissinstanser som talade för kriminalisering. Det visar att frågan inte är helt lätt. Det skall vi vara seriösa nog att inse. Hovrätten för Nedre Norrland, Stockholms tingsrätt och Göteborgs tingsrätt, vilka bl.a. dömer i många sådana här mål, länsåklagaren i Stockholms län, rikspolisstyrelsen, som rimligen bör känna till narkotikasituationen och därmed sammanhängande brottslighet, skolöverstyrelsen, som rimligen bör veta hur det står till i skolorna, och åtskilliga ideella organisationer kräver en kriminalisering. Vi kan alltså inte ha helt fel vi heller. Hur skall då gränsen dras? Ja, hur dras den i dag? Är det ett lyckligt tillstånd i dag? Vet vi exakt var gränsen går? Ja, i en dom från högsta domstolen — det var ett fall från Mora — konstaterades att om polisen inte kunde gripa vederbörande med narkotika i handen och detta innehav var av storleken att det var straffbelagt, gick det inte heller att gripa någon annan i den knarkarkvarten. Detta tillstånd är inte bra och måste åtgärdas genom en kriminalisering. Nu försöker emellertid Ingvar Carlsson blanda ihop korten. Själva kriminaliseringen av bruket av narkotika är en sak. Man kan naturligtvis både vara brukare och befinna sig i ett pågående berusningstillstånd. Men berusningstillståndet som sådant är inte intressant för kriminaliseringsfrågan. Lägg berusningstillståndet åt sidan, Ingvar Carlsson, så pratar vi bara om när, var och hur vi skall kriminalisera. Det intressanta är att man då skall kriminalisera den situationen att någon just innehar eller brukar narkotika. Det är detta hela debatten egentligen handlar om. Det har emellertid regeringen sagt nej till. Den vill ha kvar det nuvarande tillståndet, vilket faktiskt innebär att polisen i våra storstäder inte kan ingripa mot ett pågående bruk, annat än om man kan gripa den som just då har narkotika i sin hand. I övrigt kan polisen inte ingripa. Tyvärr måste polisen nu vända bort huvudet vid uppenbara konsumtionstillfällen, eftersom man inte kan bevisa att någon har narkotika i sin hand. Det är emellertid det tillståndet som är det intressanta och som vi skall diskutera. Ta bort berusningsdebatten, för den är inte relevant. Sedan sade Ingvar Carlsson — jag vet inte om han försade sig — att det är mycket enkelt att införa en sådan lagstiftning som vi vill ha och han frågade varför den inte hade genomförts under de borgerliga regeringarnas tid. Om det är så enkelt, borde väl den nuvarande regeringen kunna dra gränsen på samma sätt som vi.

Herr talman! Jag tycker nog att Ingvar Carlsson till dels måste skylla sig själv, om debatten här har kommit att handla om kriminalisering av bruket eller ej. För mitt vidkommande uppehöll jag mig längre tid vid andra frågor än just kriminaliseringen. Jag delar uppfattningen att skall man få en ordentlig narkotikadebatt, måste den omfatta hela fältet, från produktionen och ända fram till själva bruket lika väl som vård och andra åtgärder. Det är först då den kan bli fullödig. Frågan om kriminalisering är en mycket liten del, om än viktig, av hela narkotikapolitiken. Varför kriminaliserade ni inte under den tid ni satt i regeringen? frågar Ingvar Carlsson. Ja, kära hjärtanes, det är den obotfärdiges förhinder att gjorde på missbruksområdet när vi satt i regeringsställning och fråga Ingvar Carlsson: Varför gjorde inte ni detta under de 44 år ni hade regeringsmakten? Det politiska livet är ju ingenting statiskt, utan tid efter annan får man ta nya initiativ. Här har alltså påvisats vilka händelser som inträffat som gjort att vi har intagit vår ståndpunkt. Rune Gustavsson och jag motionerade om kriminalisering under allmänna motionstiden, långt innan propositionen kom. Vi har inte alls tagit upp detta som något partipolitiskt jippo utan som ett seriöst inslag i den politiska debatten om narkotikaproblematiken. När vi skrev motionen var det inte alls någon stor debatt kring detta. Jag tycker att saker och ting skall ha sin rätta plats. Vi vänder inte bort blicken från realiteterna. Tvärtom ser vi realiteterna i ögonen och har alltså kommit fram till de ståndpunkter vi intagit. Jag anser diskutera det. Jag skulle kunna läsa upp allt som står i papperen om vad vi mig ha svarat på frågorna som Ingvar Carlsson har ställt. När det gäller frågan om berusningstillstånd kan jag ansluta mig till de förklaringar som Björn Körlof har givit. De behöver inte upprepas. Det blir faktiskt enklare att dra gränserna enligt vårt förslag än det är i den situation som råder i dag. Det är min förhoppning att vi skall kunna få ett verkligt seriöst system för behandling av missbrukare, där samarbetet mellan kriminalvård och sociala myndigheter blir betydligt bättre än det är i dag. En fråga som jag skulle vilja vidarebefordra till Gertrud Sigurdsen, som kommer senare i debatten, är vad vi kan göra på det området. Det är egentligen en knäckfråga när det gäller förebyggande narkotikapolitik.

Herr talman! Ingvar Carlsson sade att det är bra att denna debatt sänds i TV. Det instämmer jag i, för där framgår då att Ingvar Carlsson använder en del ojusta debattknep. Han parar ihop folkpartiet med det vedertagna ordet knarkliberal. Låt mig tala om för Ingvar Carlsson att folkpartiets hela ideologi bygger på liberalism. Det betyder frihet — inte frihet till knark utan frihet från knark. Ingvar Carlssons sätt att diskutera en sådan här allvarlig fråga är alltså mycket ojust. Ingvar Carlsson återkommer till frågan om handväskorna. Låt mig förtydliga vad jag sade förut. Vi vänder oss emot att handväskor skall kunna bli föremål för stickprovskontroller — observera ordet! Självfallet skall handväskor, lika väl som plånböcker kunna kontrolleras, om tullarna finner anledning att misstänka att någon för in narkotika. I praktiken har ju vi män våra pengar och personliga tillhörigheter i en plånbok, förvarad i fickan. Motsvarande saker bär kvinnor oftast i en handväska. Utskottsmajoritetens förslag innebär att mannens plånbok inte utsätts för stickprovskontroll, men väl kvinnans handväska. Tar kvinnan på sig kavaj och lägger handväskans innehåll i fickorna, slipper också hon bli föremål för stickprov. Detta är självklart en orimlig ordning, men det är detta statsrådet Ingvar Carlsson gör så stort nummer av i denna debatt. Herr talman! Detta är min sista replik till statsrådet. Låt mig till slut säga att narkotikakommissionen är och var ingenting annat än en politisk skapelse. Det hade varit bättre med en parlamentarisk utredning, med representanter från alla politiska partier. Då hade delar av denna debatt kunnat undvikas.

Herr talman! Jag ber att ånyo få göra en kommentar till statsrådet Ingvar Carlssons anförande. Det har talats mycket om vikten av att missbrukarna erbjuds vård. Alla betygar sitt stora intresse för att så skall ske, alldeles oavsett om man är för eller emot kriminalisering av ett visst beteende. Men man måste faktiskt då påminna sig — och det gäller alla i denna diskussion — att man inte kan vara för kriminalisering, med alla de ökade utgifter för rättsapparaten som det medför, och samtidigt säga att man vill spara mera pengar än regeringen på de offentliga utgifterna. Och hur kan man tro att det i en sådan motsägelse kan bli mer pengar till vård? Konsekvensen blir givetvis att vården återigen kommer på undantag. Låt mig till belysande av vad jag tidigare sade om vikten av en genomtänkt människosyn och samhällssyn när det gäller utstötningen och missbruksproblem läsa ett par rader ur en av de reservationer som är fogade till betänkandet. Där står följande: ”Beaktas bör även dels att det är förhållandevis ovanligt att narkomaner frivilligt söker vård för sitt missbruk, dels att de vårdsökande normalt har så långt gånget missbruk med därav föranledd kriminalitet av skilda slag att det helt torde sakna betydelse om de dessutom gjort sig skyldiga till ett straffbelagt missbruk.” Tänk efter vad där står! Först och främst är det inte sant att narkomaner inte söker frivillig vård för sitt missbruk. Tvärtom upplever vi med den nya socialtjänsten att de börjar komma. Men det allvarligaste är den människosyn som lyser igenom i dessa rader. Man säger att dessa människor är så djupt nere i smutsen att det inte spelar någon roll om vi stämplar dem litet till och kastar litet mer smuts på dem. Hur kan man skriva på det sättet i ett officiellt betänkande? Vad är det för värdesystem och för människosyn som där talar?

Herr talman! När man tagit del av den allmänna debatten omkring dessa frågor under det senaste halvåret har man blivit mycket förvirrad. Jag trodde att jag i dag i denna debatt med de borgerliga ledamöterna skulle bli mindre förvirrad. Jag läste klart i reservation 3 vid justitieutskottets betänkande att det inte var berusningstillståndet man skulle kriminalisera. Alla inlägg i dag från de borgerliga ledamöternas sida visar dock klart att det är berusningstillståndet man vill kriminalisera. I reservationen tar man alltså inte konsekvenserna av det som man egentligen pläderar för. Vad ni ger en bild av inför svenska folket är ju att polisen skall ta flummare som går ute på Riksgatan eller Drottninggatan och ålägga honom eller henne straff. Mot alla dem som vi märker är narkotikaberusade — det är inte svårt att se det — skall polisen alltså ingripa. De har ju konsumerat någon form av narkotika. Men det är inte det ni i dag kommer att rösta för, när ni röstar för bifall till reservation nr 3. Björn Körlof sade inledningsvis att vi i regeringen i vissa fall i dessa sammanhang är blåögda och okunniga. Vad gäller mig själv är det möjligt att jag är både blåögd och okunnig i många politiska frågor. Jag vill dock hävda att jag inte är vare sig blåögd eller okunnig när det gäller narkotikafrågor. Jörn Svensson har befarat att det skulle komma en proposition som innehöll vissa tänkta saker. Vad Jörn Svensson tog upp är sådant som redan finns med i den proposition som riksdagen i dag behandlar. På s. 37 i propositionen tas upp frågor som gäller metodutveckling och även vilka metoder som socialtjänsten bör arbeta efter. Rubriken lyder ”Uppsökande verksamhet och påtryckningar av olika slag”. Det sägs där att man bör undvika former för biståndet som kan underlätta eller befästa ett pågående missbruk. Att t.ex. passivt betala ut socialbidrag till en klient som glider allt längre bort från arbetslivet och in i ett missbruk kan inte vara förenligt med socialtjänstens mål. Såvitt jag vet har Inga Lantz i samband med behandlingen av propositionen i socialutskottet inte reserverat sig mot de skrivningar som återfinns i denna. De här, som jag tycker, självklara principerna för socialtjänsten står således även vpk-gruppen bakom. Det finns alltså inte något direkt krav i era reservationer på en kriminalisering av bruket av narkotika — dvs. av den som är påverkad av narkotika. Men det är just på den punkten som föräldrarna kräver hjälp av samhället. Den hjälpen skall de också få. Ett arbete med att effektivisera socialtjänsten har redan inletts. Ytterligare åtgärder föreslås i den proposition som vi i dag skall ta ställning till. Socialtjänsten har lagar att leva efter — nämligen socialtjänstlagen och de båda tvångslagarna LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, och LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. De här lagarna är föremål för en översyn av socialberedningen. Narkotikakommissionen påpekar att det finns vissa brister i sociallagstiftningen. Man uttalar sig för att det borde finnas någonting emellan den totala frivilligheten och ett tvångsomhändertagande. Men sedan kommer det intressanta. Jag tycker att Hans Petersson i Röstånga skall lyssna nu. Socialberedningens majoritet ställde sig helt avvisande till den här tanken. Inte ens folkpartiets eller centerns representanter i denna parlamentariska utredning, vilka i dag kräver böter eller fängelse, ville uttala sig för någon ny tvingande, mild form inom socialtjänstlagens ram. Personligen är jag övertygad om att det är den vägen vi måste söka oss fram till en lösning. Narkotikakommissionens promemoria nr 7 och socialberedningens betänkande är ute på remiss fram till den 15 januari. Självfallet kommer vi från regeringens sida att vara lyhörda för de förslag som kommer från myndigheter och organisationer. Inte minst kommer vi att vara lyhörda för de synpunkter Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika kommer att ha. Det kommer säkert att anlägga värdefulla synpunkter på hur sociallagstiftningen bör utformas. Det är där man anser att åtgärder bör sättas in. Det är inte socialtjänstlagen, Jörn Svensson, som då kommer i fråga utan det är i så fall LVU. Eftersom vi i dag har den här viktiga debatten, vill jag redovisa för kammarens ledamöter att jag är beredd att överväga sådana åtgärder i fråga om utvecklingen av sociallagstiftningen som gör det möjligt för socialtjänsten att ingripa med milt tvång på ett tidigare stadium än som tycks vara möjligt i dag. Jag tror att vi med ett sådant förslag tillmötesgår den föräldraopinion som vill ha stöd och hjälp — inte straff — åt sina missbrukande ungdomar.

Herr talman! Det är alltid svårt att veta vad statsråd egentligen menar med allmänna uttryck som ”milt tvång”, ”hur långt det skall gå”, ”var gränserna skall gå”, osv. Ingen förnuftig människa tror att en socialsekreterare bara sitter och betalar ut pengar till en person som befinner sig i en missbrukssituation. Någonting sådant vore ju absurt. Om så sker skulle jag tro att det närmast är att beteckna som ett svek mot de förpliktelser som en socialsekreterare har. Naturligtvis skall det vara aktiva åtgärder, och naturligtvis skall dessa aktiva åtgärder innebära att man ställer krav på missbrukaren. Han eller hon skall ta ställning till sin situation. Det är ju ändå fastlagt vilka tankar som döljer sig bakom socialtjänstlagen. Det gäller hela dess anda. Man skall eftersträva en situation av tillit och förtroende mellan socialmyndigheten och medborgaren, dvs. den utslagne missbrukaren. Han eller hon är ju också en medborgare med medborgerliga rättigheter. Det får vi inte glömma. Det är inte på något sätt fråga om missbrukare av klass B, för några sådana känner icke den svenska grundlagen till. Jag är inte riktigt på det klara med vad Gertrud Sigurdsen egentligen avser när hon talar om milt tvång. Skall man t.ex. kunna säga följande till en missbrukare? Du får ingen bostad med mindre än att du gör så och så. Du har inte den och den sociala rättigheten med mindre än att du gör som vi säger på en viss punkt. Om det är på det sättet man skall möta missbrukaren, har tilliten och de bestämda krav på självansvarigheten som socialmyndigheten skall ställa på medborgaren på något sätt åsidosatts. Ett annat element har kommit in i bilden som jag tycker inte riktigt kan stämnia överens med tankarna bakom socialtjänstlagen. Jag medger att vi här rör oss inom ett gränsområde. I och med varje aktiv handling från socialmyndighetens sida påverkas naturligtvis medborgarens situation. Det kan t.o.m. gälla många behandlingssituationer, där missbrukaren mycket hårt så att säga ställs mot väggen. Följande typ av frågor kan förekomma: Varför gör du så och så? Vad är det du gör med ditt liv? Det hela kan upplevas som oerhört tungt och påfrestande av missbrukaren — men det är också avsikten. Här föreligger dock en mycket stor skillnad. Om man börjar luckra upp detta med sociala och medborgerliga rättigheter och använder olika argument som någon sorts påtryckningsmedel, är det fråga om någonting annat. Jag är emellertid enbart glad om min oro därvidlag är omotiverad. Jag vill framhålla att ingen är gladare än jag i så fall. Vidare har jag ingenting emot de förslag som finns i propositionen i dessa avseenden, även om jag är litet oroad över de något luddiga skrivningarna i socialutskottets betänkande, som ju behandlas i detta sammanhang. Jag anar en viss oklarhet i fråga om detta betänkande. Vad jag här försöker få fram är just vad som döljer sig bakom den oklarheten.

Herr talman! Det står faktiskt klart utsagt i reservationen, statsrådet Sigurdsen, vilken avgränsning som gäller för kriminalisering. Det har upprepats flera gånger här i kammaren — jag behöver inte gå in på det mera. Båda statsråden försöker hävda att vi talat mot bättre vetande. Det är alldeles fel. Vi har sagt exakt detsamma som står i reservationen. Sedan blev jag mycket glad över det som statsrådet Sigurdsen sade om utvecklingen av socialtjänsten. Jag delar fullständigt uppfattningen att socialtjänsten skall vara till stöd och hjälp för de människor som behöver stöd och hjälp. Min uppfattning är den att även om man kriminaliserar bruket av narkotika, så har socialtjänsten självfallet en mycket stor uppgift att fylla. Det arbetet måste utvecklas. Även om socialtjänsten har arbetats fram under lång tid är det först när den tillämpas i praktiskt arbete som man vet hur den fungerar. Vi är eniga om att socialtjänsten ständigt måste förbättras och utvecklas i enlighet med de behov som människorna har. Detsamma gäller LVU. Det är intressant att höra Gertrud Sigurdsen säga — även om jag med kännedom om fru Sigurdsens tidigare ståndpunkt i tvångsfrågan inte är förvånad — att man kan överväga ett milt tvång för att få unga människor som är i behov därav under vård och behandling. Jag ser inte att det står i något motsatsförhållande till det förslag i justitieutskottets betänkande som jag personligen har anslutit mig till. Jag kanske inte uttryckte mig tillräckligt tydligt i den fråga jag ställde tidigare och vill därför betona att jag anser att det finns ett mycket stort behov av ett närmare samarbete mellan kriminalvården och socialtjänsten. Jag tror att mycket står att vinna både för samhället och för de människor som är berörda, om man finner lämpliga former för ett sådant samarbete. Jag beklagar att vi under den tid som jag hade ansvaret för detta arbete inte hann med att utveckla denna samarbetsform. Om den nuvarande regeringen kan gå vidare med det arbetet, tycker jag att det vore utomordentligt bra. Är det bra förslag som kommer skall de få mitt helhjärtade stöd. Om vi fick ett bättre samarbete mellan kriminalvård och socialtjänst tror jag att en stor del av kampen mot narkotikan skulle kunna föras där.

Herr talman! Låt mig först kort instämma i Karin Söders anförande och säga att Gertrud Sigurdsen begagnar samma debattmetod som statsrådet Ingvar Carlsson gjorde tidigare. Man förvränger meningsmotståndarens uppfattning, och så slår man på den förvrängda bilden. Vi har inte krävt att själva förgiftningseller berusningstillståndet skall kriminaliseras. Det är det ingen som har gjort. Det står inte i reservationen, det har heller inte förekommit i den allmänna debatten, utan debatten har hela tiden handlat om den straffria zon — jag upprepar det — som ligger i det förhållandet att man t.ex. i en knarkkvart inte kan ta den som just då inte har narkotika i sin hand. Detta är vad den debatten handlar om. Sedan tog tydligen Gertrud Sigurdsen litet illa vid sig, när jag sade att regeringen var blåögd och okunnig. Att Gertrud Sigurdsen är blåögd det vet vi — det är en vacker färg. Vad jag var ute efter var att den del av propositionen som handlar om den internationella narkotikasituationen är okunnigt skriven. Jag hoppas att jag uttrycker mig rakare nu. Det framgår inte om regeringen är kunnig eller okunnig, men det avsnittet i propositionen är okunnigt skrivet. Det handlar egentligen bara om FN-samarbetet, det nordiska samarbetet och det europeiska samarbetet. Man beskriver inte den internationella narkotikasituationen. Det finns inte någon beskrivning av hur produktionen går till i Gyllene Triangeln eller i Latinamerika, inte heller av transportvägarna och de hemliga fabrikerna, där man tillverkar opium, heroin och kokain. Det står ingenting om hur mycket pengar det rör sig om, vilka som är involverade i denna handel, vad den leder till för annan typ av kriminalitet, osv. Det finns ingen ansats till en sådan beskrivning, så att vi vet vad det är för någonting vi kämpar mot. Det var i den meningen jag ansåg att propositionen var blåögt och okunnigt skriven, och det vidhåller jag.
Herr talman! Jag vill till Jörn Svensson säga att jag naturligtvis inte i dag kan redogöra för vilka åtgärder som kommer att föreslås inom ramen för lagen om vård av unga. Jag kunde emellertid inte underlåta att i den här debatten, som nu präglas av diskussionen om vad för slags åtgärder som bör vidtas, säga att detta övervägs inom socialdepartementet. Jörn Svensson behöver inte känna någon oro inför vilka förslag som kommer att läggas fram. Förslagen kommer i vanlig ordning att föreläggas riksdagen — riksdagen får alltså ta ställning till dem. Till Karin Söder vill jag säga att socialtjänsten naturligtvis är det instrument som vi skall använda oss av när det gäller att ta hand om de här ungdomarna. Det finns brister i socialtjänsten. Utan att det är fråga om någon ny lagstiftning så behöver socialtjänsten effektiviseras. Det var intressant att höra att Karin Söder inte har någonting emot att det blir ett milt tvång inom sociallagstiftningens ram. Men den inställningen hade inte centerns representant i socialberedningen utan röstade emot detta. Men jag noterar med tillfredsställelse att Karin Söder kommer att stödja regeringen, när vi lägger fram ett sådant förslag. Jag har fortfarande mycket svårt att se vad det är som ni vill kriminalisera. Ni talar ju om att kriminalisera konsumtionen. Men de människor som vi möter ute på gatan och som vi ser är påverkade har väl konsumerat narkotikan? Hur har de annars blivit påverkade? Det är otroligt svårt för mig och för alla människor att begripa hur ni resonerar. Jag tror inte ni förstår själva vad det är ni vill kriminalisera. Sedan var det så, Karin Söder, att jag nu gick upp i en replik. Vi har insatser på gång när det gäller samarbetet mellan polis, kriminalvård m.fl., men det skall jag be att få återkomma till i mitt anförande.

Herr talman! Jag är förvisso inte någon misstänksam natur, men nog är det litet lustigt att Gertrud Sigurdsen å ena sidan säger att Jörn Svensson inte alls behöver vara orolig och å andra sidan säger att hon inte kan tala om vad det är för förslag hon kommer att lägga fram. Trots att hon inte vet vilka förslag hon tänker komma med, så säger hon att vi inte skall vara oroliga.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet nr 12. Det finns en mening i en av narkotikakommissionens PM som jag verkligen har fäst mig vid. Den lyder så här: Vi får aldrig glömma bort att narkotika i samhället är en förutsättning för narkotika i fängelset. Den viktigaste fronten i kampen mot narkotika i fängelser går utanför fängelserna —den går ute i samhället.

Det visar att det är en väldig bredd på de åtgärder som regeringen har föreslagit. Vi har ju var och en, med de olika uppgifter vi har, granskat det förslag som vi så småningom skall ta ställning till. Vårt betänkande från justitieutskottet är bara en av de bärande väggarna i det material från olika utskott vilket skall ligga till grund för ett riksdagsbeslut för fortsatt gemensam kamp emot narkotikan.

Det kan vara på sin plats att peka på att det, trots att det redan har framställts en del yrkanden om bifall till de sju reservationer som föreligger, råder en ganska stor enighet i utskottet. Jag tycker att detta är värt att betona. Vi är ju helt överens om att narkotikamissbruket otvivelaktigt har kommit att bli ett av vår tids största sociala problem. Vi slår fast att grundsynen i kampen mot narkotikamissbruket måste vara att samhället inte kan godta något annat bruk än det som är medicinskt motiverat. Allt annat bruk är missbruk och måste med kraft bekämpas. Här har visserligen valts ett annat uttryckssätt än vad som många gånger kommer till användning från talarstolen, men det är samma tankegångar som ligger bakom. Vi är helt eniga med regeringen och med dem som lagt fram förslag och utarbetat betänkanden på andra avsnitt: vårt samhälle vill icke acceptera narkotika. Det förtjänar också att betonas att vi ser positivt på de förslag som regeringen underställt riksdagen och kan ansluta oss till huvudlinjerna i dessa.

Jag tror därför att det måste lämnas utrymme för hänsynstagande till regionala och lokala förutsättningar, och jag tror att vi kommer att få höra om detta av statsrådet Sigurdsen längre fram. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Det kan också vara värt att betona att vi har fört mycket långa diskussioner inom utskottet. Det framgår även av att utskottsbetänkandet omfattar många sidor. Vi har därvid blivit överens om någonting så viktigt och väsentligt som att tullen skall få tillgång till polisens spaningsregister. Vi är helt överens om slutsatserna vad gäller reglerna för resp. myndighets åtkomst till registren. Dessa regler är viktiga bl.a. från integritetssynpunkt, säger utskottet. Vi framhåller också att de måste tillmätas utomordentligt stor betydelse för hantering och utformning av informationssystemet i framtiden. I fortsättningen tänker jag, herr talman, enbart något beröra kriminalvården. Lars-Erik Lövdén kommer att ta upp den övriga problematiken. Vi har redan under denna debatt hört hur Björn Körlof talat om att främst moderaterna har försökt trycka på för att få till stånd ännu strängare regler och ännu större kontroll. Jag tror också att det är rätt viktigt med vissa skärpningar. Jag vill betona att mycket av det som står i reservation nr 2 faktiskt redan är genomfört, och det gäller också det som har anförts i de motioner som ligger till grund för reservationen. Men jag tycker också att det kan vara på sin plats att något varna för alltför stor tilltro till enbart kontroll och skärpningar av regler. Under den borgerliga regeringstiden framlades ett utredningsförslag enligt vilket alla grova brottslingar med återfallsbenägenhet och med långa straff skulle i stort sett totalisoleras på vissa speciella anstalter. De skulle knappast få ta emot några besök, knappast några telefonsamtal och knappast några brev. De skulle inte heller få några permissioner. Vi sade oss att det skulle skapa ett omöjligt klimat både för de intagna och för dem som arbetar på dessa avdelningar. Jag tror fortfarande att man skall gå ganska varligt fram, i all synnerhet som väldigt mycket har hänt sedan oktober 1982. Vi har därvid inte bara tänkt på kontroll och skärpningar, utan alla nyintagna med en strafftid över två månader får numera en behandlingsplanering, varvid alkoholoch narkotikamissbruk beaktas. Man kan också konstatera att antalet missbrukare bland de nyintagna är konstant eller rentav har börjat gå ned. De personliga aspekterna får aldrig glömmas bort i något sammanhang inom socialtjänsten, inom frivården och inom den behandling som internerna får på anstalterna. Man kan inte enbart kräva och lita till kontroll. Kontroll föder nämligen motdrag. Uppfinningsrikedomen blir knappast mindre när man sitter i fängelse utan blir kanske tvärtom större. Det har de alltmer förfinade metoderna att dölja narkotika visat. Narkotikahundarna har på grund av de nya och sofistikerade metoderna många gånger inte längre samma möjligheter som tidigare att komma åt narkotikan. Detta hänger ihop med att kontrollen aldrig kan bringas till en sådan nivå att den blir fullkomligt säker. Framför allt skulle sådana ambitioner troligen leda till en outhärdligt hård miljö för både personal och intagna, till upprepade aggressioner och våld samt till att våra viktiga mål i fråga om en human och människovärdig fångvård skulle slås i spillror. Vi vill inte detta, utan vi vill arbeta inom det system som har vuxit fram sedan 1974 då den nya behandlingslagen infördes. Man kan inte lita alltför mycket på en kontroll med ”hundar och urinprov”. Den måste, herr talman, kompletteras av en medveten personal som arbetar tillsammans med de intagna och som ingår i den stora utbildningsdrive som kriminalvårdsstyrelsen har satt i gång med på alla sina anstalter. Det är en informationsoch utbildningskampanj som man inom narkotikakommissionen helt enkelt kallar för en mobilisering, där man slår sig ned och tillsammans med de intagna diskuterar narkotika. Personalen gör iakttagelser i mindre regelstyrda former. Personalen måste kunna sitt fängelse, känna fångarna och utföra den nödvändiga kontrollen under former som innebär en så litet kränkande kontroll som möjligt. Detta är en del av de synpunkter som jag och utskottsmajoriteten vill anlägga på de av oss tillstyrkta förslagen till lagstiftning och åtgärder. Vi återkommer om bara några veckor till dessa frågor. Justitieministern har ju sagt att han återkommer med förslag till åtgärder i den budgetproposition som läggs fram när riksdagen åter samlas i början av januari.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det var välgörande att lyssna till justitieutskottets vice ordförande, till skillnad från vice statsministern. Lisa Mattson betonar den enighet som råder inom alla politiska partier. Vi är alltså alla emot narkotikamissbruket. Vi är alla emot narkotikamissbruk inom våra fängelseanstalter. För mig har det varit lätt att ansluta mig till kravet att regeringen skall komma med ett åtgärdsprogram och förslag till hur man slutgiltigt skall kunna befria fängelserna från narkotika. Det är till förmån naturligtvis för samhället men kanske allra främst för dem som är intagna i dessa anstalter.

Herr talman! Det är nu två år sedan som den då nyligen tillträdda socialdemokratiska regeringen tillsatte narkotikakommissionen med uppgift att göra en bred genomgång av samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket samt lämna förslag på insatser i syfte att samordna och intensifiera kampen mot missbruket. De båda propositioner som vi i dag har att ta ställning till bygger på de förslag som narkotikakommissionen arbetat fram. Förslagen i propositionerna utgör ett samlat program mot narkotikan och syftar till att skapa den samordnade, fasta och konsekventa politik som är nödvändig för att tränga tillbaka missbruket. Jag skall i det här anförandet i första hand uppehålla mig vid de frågor som behandlas i justitieutskottets betänkande och då naturligtvis bemöta de reservationer som avlämnats i utskottet. Men innan jag gör det finns det ändå skäl att mot bakgrund av den debatt som hittills har förts säga några ord om narkotikaläget och narkotikapolitiken i stort. Det har sagts många gånger, men det tål att upprepas: Narkotikamissbruket är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Bakom siffror om missbruksutveckling döljer sig en djup social misär och enskilda tragedier, unga, ensamma, utstampade människor som lever ett liv utan normala familjekontakter, utan kontakt med arbetslivet och utan varje form av mänsklig gemenskap utanför missbruksledet. Till detta skall man lägga den omfattande kriminalitet som följer i missbrukets spår — inbrott, bedrägerier, butiksstölder och häleri och en stor grupp människor som profiterar på andra människors elände, en organiserad ekonomisk brottslighet med starka samband med narkotikahanteringen. Detta är naturligtvis en dyster skildring. Men låt mig trots detta göra ett par viktiga markeringar, som visar att situationen inte är hopplös. För det första: Som narkotikakommissionen visat och som bekräftas av en rad undersökningar, finns det skäl att hysa en viss, behärskad optimism när det gäller missbruksutvecklingen. Andelen ungdomar i årskurs 9 som prövat narkotika var 1983 bara en tredjedel av vad den var i början av 1970-talet. Andelen ungdomar som har ett aktuellt narkotikamissbruk visar också en minskning. När det gäller det tunga missbruket tyder mycket på att heroinmissbruket minskat. Denna positiva utveckling är internationellt sett unik. I stora delar av västvärlden har narkotikaproblemen fortsatt att öka. Det finns mot denna bakgrund skäl att hävda att det svenska samhällets insatser mot narkotikamissbruket givit resultat. Resultaten har uppnåtts genom en drogpolitik som baseras på information, förebyggande arbete och förbättrad vård. Till grund för denna politik ligger den demokratiska inriktning och helhetssyn som präglar missbruksvården i vårt land. Ett glädjande tecken är också att det bland ungdomen samtidigt växer fram en ökad medvetenhet och avståndstagande till drogkulturen, och det är något vi måste ta fasta på i vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle. För det andra — och det är också en viktig markering: Det har gjorts stora framsteg inom vårdoch behandlingsområdet. Det är med kvalificerade vårdoch behandlingsinsatser möjligt att bryta missbruk, även om det är fråga om ett långvarigt, tungt missbruk. Allt fler narkomaner har via behandlingsinsatser slussats ut ur sitt missbruk till en socialt fungerande tillvaro. Också den öppna vården och rådgivningsklinikerna har börjat vinna framgång i sitt arbete. Herr talman! Målet för samhällets narkotikapolitik måste vara att skapa ett narkotikafritt samhälle. Samhället — både myndigheter och enskilda — kan rätt gärna inte ha någon annan målsättning i vad gäller synen på den illegala hanteringen av narkotiska preparat. I elva särskilda promemorior har narkotikakommissionen utifrån detta synsätt presenterat förslag till åtgärder för intensifierad kamp mot missbruket. Det är åtgärder som gäller polisen, tullen och åklagarna, åtgärder inom kriminalvårdens område, lagstiftningsfrågor, förebyggande insatser och opinionsbildning samt det internationella samarbetet. Jämsides med arbetet i narkotikakommissionen har vårdfrågorna beretts inom socialdepartementet. Det är således fråga om en bred genomgång av samhällets insatser på narkotikaområdet. När det gäller polis, tull och åklagare har det föreslagits effektivare insatser genom dels ökade resurser, dels bättre utnyttjande av befintliga sådana. Det innebär ett väsentligt personaltillskott till polisens lokala och regionala narkotikarotlar för framför allt ett effektivt arbete mot gatulangningen. Nivån på tullkontrollen föreslås höjd. Ansvarsfördelningen mellan tull och polis klarläggs, och samarbetet mellan dessa föreslås förbättras. I två promemorior har narkotikakommissionen behandlat kriminalvården. Promemoriorna omfattar placeringsfrågor, åtgärder för att minska belastningen på fängelserna, arbets-, fritidsoch studiefrågor, hur de intagna själva skall kunna mobiliseras för narkotikafria anstalter, utslussningen från anstalterna med social träning, frigivningskurser samt andra åtgärder för att underlätta frigivningen. Också förslag som rör frivården och socialtjänstens arbete har lagts fram. Inom de här områdena föreslås även en rad resursförstärkningar. Det är inte sant, som Hans Petersson i Röstånga nyss sade i talarstolen, att det inte har utarbetats ett program för åtgärder inom kriminalvårdens område. Narkotikakommissionen ägnade mycket stor uppmärksamhet åt situationen på våra anstalter och lade fram en rad förslag, som nu följs upp i praktiken, till hur vi skall kunna nå målet narkotikafria anstalter. Förslagen om förebyggande insatser är omfattande. Skolans roll när det gäller såväl information som förebyggande arbete har ingående behandlats av narkotikakommissionen. En fråga är hur organisationerna och föreningslivet skall kunna öka sitt engagemang för att skapa drogfria miljöer, drogfria alternativ. Det gäller att ta till vara ungdomarnas eget intresse av att hålla drogerna borta från sin fritidsmiljö. Särskilda anslag föreslås för att utveckla ett socialt synsätt inom barnoch ungdomsidrotten och för att engagera icke-föreningsansluten ungdom. Olika förslag på hur kommunerna tillsammans med organisationerna så tidigt som möjligt skall kunna nå utsatta grupper och människor har lagts fram. Drogpolitiska handlingsprogram och en bättre samverkan mellan olika myndigheter ute på det lokala planet är några inslag i detta arbete. Herr talman! Jag har så här översiktligt velat ge en bild av det arbete som bedrivits av narkotikakommissionen. Kommissionens breda genomgång av samhällets insatser mot narkotikamissbruket är av mycket stor betydelse när det gäller att skapa en samordnad narkotikapolitik präglad av konsekvens, samverkan och tidiga insatser. Jag har gett den här bakgrundsbeskrivningen i syfte att sätta in de frågor som behandlas i justitieutskottets betänkande i sitt sammanhang. Det finns nämligen inga enkla, raka lösningar på narkotikaproblemen. Ur den synpunkten måste man beklaga den slagsida som debatten haft, där man försökt ge sken av att åtgärder inom kriminalpolitikens ram löser grundläggande samhällsproblem. Det är en falsk, bedragande debatt, som döljer de verkliga orsakerna till missbruket. Det är inte — och detta skall ses som en viktig markering mot vissa skrivningar i motionerna — genom främst kriminalpolitiska och straffrättsliga förändringar som vi kan tränga tillbaka missbruket, utan genom samordnade, breda åtgärder av det slag som propositionerna anger. Herr talman! Jag skall nu övergå till att behandla själva utskottsbetänkandet och därtill fogade reservationer. Det som under senare tid tilldragit sig störst uppmärksamhet på narkotikaområdet är frågan om kriminalisering av missbruket — det har också framgått av den debatt som vi hitintills har fört i kammaren. I en rad motioner som väckts med anledning av propositionerna reses också kriminaliseringskravet. Lagstiftningen mot illegal hantering av narkotika har skärpts i olika omgångar sedan narkotikastrafflagen infördes i Sverige för drygt 15 år sedan. Regeringens förslag, som utskottet tillstyrker, innebär att lagstiftningen ändras på bl.a. följande punkter: 2. Straffmaximum för sådant brott blir sex månaders fängelse. 4. Motsvarande lagändringar föreslås när det gäller smuggling av narkotika. Enligt narkotikastrafflagen är således all hantering av narkotika förbjuden. Varje innehav av narkotika är kriminaliserat. Det gäller hur litet det än är och oavsett om det är för eget eller andras bruk. Det är mycket viktigt att göra denna markering för det förekommer så många missförstånd i narkotikadebatten. Allt innehav av narkotika är kriminaliserat. Mot den bakgrunden är det en djupt osaklig och direkt oansvarig kampanj som bedrivits i massmedia av framför allt moderata debattörer, där man hävdar motsatsen och dessutom påstår att samhället accepterar narkotikamissbruk. Dessa påståenden är falska. Allt innehav — även för eget bruk — är kriminaliserat. Det finns praktiskt taget ingenting som väcker så stora reaktioner från omgivningen som narkotikamissbruk. För ungdomar som känner sig lockade att pröva narkotika torde det stå fullkomligt klart att samhället inte tolererar narkotikamissbruk. Men, säger då de borgerliga reservanterna — själva konsumtionen, missbruket faller ju utanför det kriminaliserade området. Den narkotika som finns i kroppen räknas ju inte som innehav. Så föreslår man då kriminalisering av missbruket med både böter och fängelse i straffskalan. Sätt ungdomarna i fängelse så får de sig en ordentlig näsbränna, säger många av kriminaliseringens förespråkare. Man tycks fullständigt ha glömt bort att straff inte är den enda politiska metod som finns för att komma åt missbruket. Långt större betydelse torde socialpolitiken i vid mening ha för människors handlande. En aktiv och kunnig socialtjänst är betydligt mer effektiv och en lämpligare metod än ett trubbigt straffrättsligt tvång. Om man tycker att socialtjänsten saknar tillräckliga möjligheter att med tvång ingripa för att ge missbrukarna vård och behandling, tycker jag att man skall säga det. Man skall lägga fram sådana förslag och ta en debatt om dem. Man skall inte tillgripa metoden att sätta missbrukande tonåringar inför skranket med urinprov som bevis, stämpla dem som kriminella och sätta dem i fängelse när det är stöd, hjälp och kanske vård och behandling de behöver. Samhället har i dag instrument för att entydigt markera hur allvarligt man ser på narkotikamissbruk. För att använda det populära exemplet med den brinnande haschpipan som går runt när polisen kommer, så kan och bör polisen vid sådana tillfällen ta med de närvarande till polisstationen och förhöra dem om de närmare omständigheterna. Ett brott har ju begåtts, någon har innehaft narkotika. Polisen skall också enligt lag lämna uppgifterna vidare till socialtjänsten för nödvändiga och kraftfulla åtgärder. Det finns ett bestämt avståndstagande från narkotikamissbruket. Samhället har också möjligheter att visa detta avståndstagande i dag. Herr talman! Ett viktigt skäl mot kriminalisering av missbruket är konsekvenserna för narkomanvården. Det har tidigare rått en bred samstämmighet om att lagstiftningen och kontrollorganisationen måste utformas så, att den inte motverkar utan i stället understöder samhällets ansträngningar att erbjuda vård åt vårdbehövande missbrukare. En kriminalisering som riktar sig mot själva missbruket skulle kunna äventyra ansträngningarna att erbjuda vård och avhålla många ungdomar från att söka vård och behandling, vilket är något som allvarligt skulle motverka våra satsningar mot narkotikamissbruket. När en människa söker vård måste den veta att det inte står en polis bakom vårdaren och väntar. Kommer en missbrukare över huvud taget att våga vända sig till vårdapparaten och låta sig frivilligt kontrolleras, om han vet att hans missbruk är kriminaliserat? Också bevisproblemen negligeras av reservanterna. Hade man bemödat sig att fråga medicinsk expertis, skulle man snart fått klart för sig den brist på säkerhet som finns i analysmetoderna vid urinprov. Någon har uttryckt sig så här: ”Ett förslag vars praktiska konsekvenser är att en utsatt grupp kommer att tvingas till integritetshämmande urinprov, och med detta som bevis ställas inför domstol och dömas till fängelse kommer att få betydelse för missbruksarbetet i stort. Som läget är i dag är ingen betjänt av att denna strykgrupp jagas allt djupare ner i underjorden. Samhället måste kunna nå denna grupp inte bara med järnnäven.” Jag yrkar avslag på reservation nr 3. I reservation nr 5 återkommer de borgerliga partierna till en fråga som riksdagen behandlade för några år sedan, nämligen frågan om de straffbara gärningsformerna. Riksdagen beslöt 1983 att väsentligt utvidga det straffbara området. En rad nya gärningsformer tillkom. Även oaktsamma förfaranden kriminaliserades. Samtidigt tillkom också de osjälvständiga gärningsformerna, exempelvis försök, förberedelse och medverkan.

Förslaget är ogenomtänkt, både när det gäller rättsteknik och rättssäkerhet. Det skulle medföra en betydande dubbelkriminalisering. Innehavsbrottet, som nu är det centrala i lagstiftningen, skulle egentligen förlora sin betydelse. Man skulle i stället kunna straffa för förvärv eller osjälvständiga gärningsformer därav. Det blir helt oklart vad man skall döma för i olika situationer och var gränserna går. Skall exempelvis narkomanen som hämtar pengar på socialbyrån straffas för förberedelse till förvärv med eventuellt uppsåt? Det kan bli en konsekvens av det borgerliga förslaget när det gäller utvidgning av gärningsformerna. Visserligen är det möjligt att tänka sig situationer som i dag, med propositionens lagtextförslag, faller utanför det straffbelagda området. Men det är svårt att föreställa sig vilka straffvärda sådana situationer som skulle falla utanför. De borgerliga partierna ger inga exempel på det. Det borgerliga förslaget i reservation nr 5 har knappast något med praktisk narkotikapolitik att göra. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 5. I reservationerna nr 6 och 7 vänder sig de moderata och folkpartistiska ledamöterna i utskottet mot förslaget till utvidgade möjligheter till tullundersökning. I propositionen föreslås att tullen skall ha möjligheter att utföra rutinkontroller av handresgods, såsom resväskor, portföljer, handväskor och liknande, som resande för med sig vid inresa till eller utresa från Sverige. De moderata och folkpartistiska ledamöterna vill inte tillåta sådana undersökningar av handväskor och menar att undersökningar i övrigt bara skall få omfatta sticksprovsvis utförda kontroller av enstaka resande. Reservanternas motiv är skyddet av den personliga integriteten. Man kan i all stillsamhet göra reflexionen: att tvinga varje misstänkt missbrukare till urinprov, vars bevisvärde är osäkert, är tydligen inte integritetskränkande, men att skapa en effektiv tullkontroll skall förhindras med hänvisning till integritetsskäl, även om det leder till en betydande införsel av narkotika i landet. Jag yrkar avslag på reservationerna 6 och 7. Herr talman! Det gick sex borgerliga regeringsår utan att man tog det samordnade övergripande grepp på narkotikapolitiken som togs i och med narkotikakommissionen. Vi har i dag att ta ställning till ett omfattande åtgärdsprogram mot narkotikamissbruket. Det är ett program som entydigt markerar samhällets avståndstagande mot och beslutsamhet att bekämpa missbruket. Målet är ett narkotikafritt samhälle. Det är en proposition som präglas av en restriktiv narkotikapolitik. Sverige har hårdare lagar och en hårdare tillämpning än praktiskt taget alla andra västländer. Som grund för arbetet att nå målet måste solidariteten med den enskilda människan ligga. Det går att stoppa ett missbruk och att rehabilitera även den svåraste missbrukaren. Det går också att driva tillbaka narkotikan. Ingenting är hopplöst och ingen är ett hopplöst fall. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de borgerliga reservationerna.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén gick igenom alla reservationerna. Jag skall bara bemöta honom när det gäller kriminaliseringen av missbruket. Andra moderater kommer att kommentera de andra reservationerna. Lars-Erik Lövdén gjorde sig skyldig till samma debattekniska fint som Ingvar Carlsson i Tyresö och Gertrud Sigurdsen tidigare gjorde. Man förvränger meningsmotståndarens uppfattning och slår sedan på den förvrängda bilden. Sätt ungdomarna i fängelse så att de får sig en näsbränna, citerade Lars-Erik Lövdén. Finns det någon ansvarig från den borgerliga sidan här i kammaren som har sagt detta? Kan det beläggas att någon av oss har uttryckt sig på det viset? Har vi sagt det offentligt i debatten? Icke! Det handlar inte om detta. Jag förstår inte varför socialdemokraterna vidhåller att allt går ut på att vi borgerliga skulle vilja kasta dessa ungdomar i fängelse. Det är sant att fängelse ingår i straffskalan, men jag kan inte se att detta skulle ske annat än i mycket få undantagsfall. I flertalet fall kommer det naturligtvis att handla om böter och villkorlig dom, i förening med någon vårdåtgärd. Det intressanta som Lars-Erik Lövdén var inne på — vilket jag tycker är ett erkännande — är att det är sant att om man slår ned i en knarkarkvart kan man ta med sig alla ungdomar som finns där, men man kan bara fälla den som har pipan eller narkotikan i sin hand för innehav av narkotika. De andra vet om detta. Regelmässigt har ingen pipan i sin hand. Det är detta som är så svårt för polisen, att man inte kan få tag i den som är gärningsmannen, eftersom pipan ofta släpps och ingen vet vem som var pipans innehavare. Det är denna situation som vi vill komma åt genom att kriminalisera missbruket. Alla dessa ungdomar kan då följa med till polisen, precis som Lars-Erik Lövdén sade, men de kan också underkastas blodprovstagning och urinprovstagning. Kan man då konstatera att det är vid detta tillfälle som narkotikan är intagen, kan det finnas förutsättningar för att fälla någon för detta brott. Bevissvårigheter står vi emellertid alltid inför. Det gäller vid rattonykterhet, sexualbrott och vid mängder av andra brott. Som vanligt, vilket bara är att konstatera, gäller i svensk rätt att om man inte kan bevisa någons skuld skall vederbörande frias. Detta gäller även i detta fall. Bevisningen måste vara klar och övertygande om den skall kunna leda till en fällande dom. Bevissvårigheter tycker jag dock inte är en argumentering mot att man just i detta sammanhang skall kriminalisera. Det viktigaste argumentet för kriminalisering är och förblir att denna fortfarande innebär ett stöd i kampen mot narkotikan just på basplanet, bland de ungdomar som löper risk att dras in i denna hantering. Detta är det viktiga med kriminaliseringen, eftersom samhällets norm därmed etableras.

Herr talman! Jag har tidigare argumenterat för de fem första reservationerna till vilka jag yrkar bifall. Jag tänker inte ta mer tid i anspråk för dem nu. Däremot måste jag säga att Lars-Erik Lövdéns historieskrivning lämnar mycket övrigt att önska. Det är ju faktiskt på det sättet, Lars-Erik Lövdén, att vid regeringsskiftet 1976 och därefter sattes en intensiv kampanj i gång mot droger i det här landet. Detta är ett faktum som icke går att förklara bort på något sätt. När Lars-Erik Lövdén berättar om narkotikakommissionens åtgärder och diskussioner av olika slag, är det en reflex av det som hände under de sex icke-socialistiska åren — i varje fall under fem av dem. Det var först då som arbetet satte i gång. Det var en samordnad politik när det gäller droger som innefattade information och opinionsbildning, en bred insats i alla ungdomsgrupper och beträffande föräldrar och lärare. Det var insatser i fråga om utbildning och narkotikaforskning. Det gällde strafflagstiftningen beträffande narkotikabrott. Det rörde missbruksvården, en utbyggnad av LVM, behandlingshem av olika slag. Polis och tullmyndigheter fick ökade resurser. Det inrättades narkotikarotlar hos polisen. Det blev en utökning av antalet åklagare. På alla områden gjorde vi insatser, ungefär i linje med vad narkotikakommissionen har föreslagit. Jag är glad att arbetet fortsätter, men jag beklagar att kommissionen höll på i hela två år, innan man fortsatte detta arbete. Vi har förlorat tempo på detta. Jag tycker att vi i den här debatten också kan vara generösa mot varandra och inte försöka bortförklara vad andra har uträttat. Det är förvisso så, att vi när det gäller drogproblematiken verkligen behöver dra åt samma håll i stället för att förnedra varandra. Till slut beträffande kriminalisering av bruket: Det är ingen bedragande debatt som har ägt rum. Detta är faktiskt en del av en helhet. De förebyggande insatserna, tillsammans med allt det andra som jag har nämnt, måste till för att det skall bli en riktig helhet. Här har jag nu glömt de internationella insatserna — de arbetade jag också med som socialminister.

Herr talman! Jag tycker kanske det är något tragiskt att Lars-Erik Lövdén fortsätter att debattera på samma sätt som vice statsministern startade med att göra i dag, dvs. förvränga fakta. Därför skall jag ställa en direkt fråga till Lars-Erik Lövdén där svaret måste bli antingen ja eller nej. Vi har en lagstiftning som säger att det är straffbart att inneha, framställa, förvärva, förpacka, överlåta och transportera narkotika — däremot är själva missbruket inte straffbelagt. Är detta sant eller inte? Är det sant, då kan vi fortsätta att diskutera med den utgångspunkten. Det är ju detta dagens debatt handlar om — ingenting annat. Men man försöker hela tiden misstänkliggöra människor med annat synsätt och förvränga fakta. Det tycker jag är upprörande. Lars-Erik Lövdén säger att det är svårt att ta urinprov på misstänkta narkomaner — de kan inte finna sig i det. Men vi oförvitliga medborgare får finna oss i att blåsa i ballonger när polisen stannar oss på vägarna. Vi får finna oss i blodprov när vi är misstänkta för rattfylleri. Och det gör vi gärna, därför att vi inte vill ha rattfyllerister på vägarna. Då måste väl också de människor som blir utsatta för urinprov kunna säga att de gärna går med på det, eftersom vi inte vill ha fler narkomaner i vårt samhälle. Till slut måste jag varna för den stora optimismen när man säger att narkomanin är på nedgång, att det finns undersökningar gjorda som visar på det. Jag behöver bara hänvisa till gårdagens nummer av Dagens Nyheter, där man skriver om att narkotikamissbruket bland de värnpliktiga ökar.
Herr talman! Jag sade, Hans Petersson i Röstånga, att det finns skäl till en viss behärskad optimism, men inte någon överdriven optimism, om att de åtgärder som vi har vidtagit och kommer att vidta på narkotikaområdet ger effekt när det gäller narkotikamissbrukets utveckling. Det finns en rad belägg för detta, t.ex. undersökningar av missbruket i årskurs 9 och värnpliktsundersökningar. Det är alltså en behärskad optimism — man skall inte göra det för enkelt för sig. Vi kan naturligtvis tvista, Karin Söder, om vem som har varit bäst när det gäller åtgärder på narkotikaområdet. Jag medger att det hände en rad saker under de borgerliga regeringsåren, men när vi socialdemokrater tog över regeringsmakten 1982 konstaterade vi snabbt att det behövdes en bred genomgång av samhällets åtgärder på narkotikaområdet. Denna breda genomgång har vi fått genom narkotikakommissionens olika förslag i de elva promemorior som har arbetats fram. Jag måste återkomma till kriminaliseringskravet och ta upp samma fråga som Ingvar Carlsson gjorde. Det är litet märkligt att ni i de borgerliga partierna nu koncentrerar och fixerar hela debatten till kriminaliseringen, när ni satt i regeringsställning under sex år och inte lade fram något förslag om kriminalisering av missbruket. Så sent som 1981 uttalade ni i justitieutskottet: ”Det saknas anledning att kriminalisera själva nyttjandet av narkotika.” Det är därför ganska märkligt att ni i dag gör frågan om kriminalisering av missbruket till en huvudfråga. Jag har läst reservationen och de moderata motionerna ganska noga, Björn Körlof. Om man tolkar motionerna så som jag tror att man skall tolka dem, innebär de att någon skall kunna dömas och sättas i fängelse med ett urinprov som bevis. Ni föreslår ju att fängelse skall ingå i straffskalan vid kriminaliseringen av missbruket. Jag måste be Björn Körlof att ge ett exempel på en situation när någon skall dömas till fängelse för själva missbruket. Herr talman! I en situation där vi kan konstatera framgångar för det vårdoch behandlingsarbete som bedrivs, är det märkligt att man reser kravet på kriminalisering av missbruket. Hur går det med dem som söker frivillig vård i ett sådant läge? Hur går det med de urinprovstagningar som används som ett led i ett vårdprogram om vi kriminaliserar missbruket? De borgerliga partierna skall ge svar på dessa frågor innan de reser sådana här krav.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén driver debatten om kriminalisering alldeles för långt. Vad som krävs i den borgerliga reservationen, som är grundad på motioner, är att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med ett förslag till hur en sådan lagstiftning skall se ut. Frågan om hur gärningsbeskrivningen i detalj skall vara kan inte jag eller någon annan svara på nu. Den exakta gränsdragningen måste naturligtvis juridisk expertis reda ut, men att det går att dra en sådan gräns är helt klart. Bevissvårigheter står vi alltid inför — om det skall vara blodprov eller urinprov eller en kombination, vilken grad av säkerhet i bevisningen osv. som skall krävas. Detta är också frågor som ytterst måste avgöras av domstolarna. Anser de att bevisningen är för svag, att det inte går att grunda en indiciekedja eller klar sannolikhet på eventuella bevis, skall vederbörande naturligtvis frias. Detta är helt uppenbart. Vi har föreslagit att fängelse skall ingå i straffskalan. Jag kan möjligen tänka mig att man vid upprepade fall av missbruk — seriebrott — i ett sent skede kan tvingas ta till ett lätt fängelsestraff, men naturligtvis inte vid normalbrott. Det kommer i flertalet fall att handla om böter, villkorlig dom m.m. Jag anser dock att fängelse måste vara med i straffskalan. Socialdemokraterna talar om kriminaliseringen och driver debatten alldeles för långt och alldeles för mycket i detalj. Det blir en juridisk-teknisk debatt som är svår att föra. Det är emellertid helt klart att det måste gå att dra en gräns som innebär att man kan fälla någon för ett bruk. Hur stark bevisningen skall vara osv. är inte någonting som vi behöver diskutera nu. Det är precis samma sak som med all annan bevisning i straffsammanhang, dvs. att det måste överlåtas åt domstolarna.
Herr talman! Jag vill återvända till det som Lars-Erik Lövdén sade i sitt anförande, att de stora insatserna har lett till framsteg när det gäller vård och behandling. Det tycker jag är mycket bra att kunna konstatera. Det måste vara en följd av de insatser som gjordes under de sex åren före 1982, för snabbare än så får man inte resultat av sina insatser. Det är i och för sig ett kvitto på att Lars-Erik Lövdén menar att det var en progressiv och framåtsyftande drogpolitik som fördes under de här åren. Det är bra att det har blivit konstaterat. Därutöver kan man se att den djuplodande — eller hur Lars-Erik Lövdén nu uttryckte sig — undersökning som kommissionen företog efter 1982 har lett till åtgärder som i stort sett är av samma art som de som tidigare föreslogs. Jag tycker att det är bra med kontinuitet och utveckling i drogpolitiken. Låt oss enas om att det är viktigt att vi drar åt samma håll. Jag tycker också att vi i politiska sammanhang och i en debatt som denna skall ha råd att vara generösa mot varandra och erkänna att det faktiskt inte bara är det egna partiet som kan komma med bra idéer, utan man kan faktiskt hjälpas åt i viktiga frågor. Det skulle vara ganska roligt att få höra från Lars-Erik Lövdén att det hände saker och ting under dessa sex år. Jag kan berätta att när jag slutade som socialminister fick jag brev från troende socialdemokrater som tackade för det som hade hänt under de här åren. Jag var glad att få höra det från politiska motståndare. Det kunde kanske också sägas i den här kammaren någon gång.
Herr talman! Detta är förmodligen mitt sista inlägg i dagens debatt, en debatt som kanske inte har skapat någon som helst klarhet bland de människor som har lyssnat. Men jag vill betona det som Lisa Mattson förde fram, nämligen den värdegemenskap som finns mellan alla partier. Vi vill stoppa narkotikan, vi vill befria människor från narkotikans elände. Jag vill till allra sist erinra om det slutmål som vi en gång för alla har fastställt i riksdagen. Narkotikabruket kan aldrig accepteras som en del av vår kultur. Målet måste vara ett narkotikafritt samhälle.
Herr talman! Jag vänder mig först till Karin Söder. Jag sade i min föregående replik att det visst hände en hel del saker under den borgerliga regeringstiden, många saker som var bra. Men vi konstaterade vid regimskiftet att det behövdes en samlad genomgång av samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket, och det är det som narkotikakommissionen har stått för. Därför har vi också fått ett åtgärdsprogram som markerar en kraftfull attityd mot narkotikamissbruk. Björn Körlof! Vi kan i dag, som även Karin Söder var inne på, konstatera att vi har haft betydande framgångar när det gäller vårdoch behandlingsarbetet. Det är ett vårdoch behandlingsarbete som till stora delar sker i frivillig regi. Jag måste reagera mot skrivningen i den borgerliga reservationen, för många ungdomar söker sig faktiskt frivilligt till samhällets vårdoch behandlingsinrättningar. Man söker sig till öppenvårdsoch rådgivningsklinikerna. Det är alltså inte sant, som man säger i den borgerliga reservationen, att ungdomarna inte gör det. Att i ett läge där vi har framgångar för det vårdoch behandlingsarbete vi i dag bedriver kräva en kriminalisering av missbruket och med urinprov som bevis sätta missbrukare i fängelse för att de just är missbrukare och ingenting annat tycker jag är ganska beklämmande. Herr talman! Detta är mitt sista inlägg i den här debatten. Jag vill som avslutning göra några markeringar. För det första: Det är icke tillåtet att knarka i Sverige i dag. Detta är en viktig markering att göra i den här debatten. För det andra: Allt innehav av narkotika är kriminaliserat. För det tredje: Regeringens proposition och utskottsförslaget innebär en kraftfull markering och ett kraftfullt åtgärdsprogram mot narkotikamissbruket. Programmet innehåller ökade resurser för polis och tull — en satsning på det förebyggande arbetet, på vårdoch behandlingsarbetet och en skärpt lagstiftning. Med en fortsatt narkotikapolitik som har den här inriktningen finns det goda förutsättningar för att pressa tillbaka missbruket och nå målet: ett narkotikafritt samhälle.

Herr talman! Efter inläggen från justitieutskottets representanter — anföranden och repliker som jag till skillnad från Hans Petersson i Röstånga tycker har varit klarläggande på åtskilliga punkter — vill jag ändå som ansvarig inom regeringen för rättsväsendet ytterligare lägga till och kanske framför allt stryka under tre saker. För det första: Narkotikafrågan är högprioriterad inom rättsväsendet. Stora resursförstärkningar har skett, och ytterligare sådana kommer att ske om regeringens proposition i dag godtas av riksdagen. Det gäller bl.a. polisen och åklagarna. Vi får t.ex. ökade möjligheter att angripa gatuhandel och kan på det sättet och på andra sätt störa och på sikt strypa själva den marknad som de stora narkotikahajarna tjänar sina pengar på. Inom kriminalvården intensifierar vi behandlih; gsprogram för missbrukare. Narkotikastrafflagen har skärpts. För det andra: En given utgångspunkt för rättsväsendets insatser mot narkotikan är att samhället aldrig — inte på några villkor — accepterar narkotikabruk som inte är medicinskt motiverat. Den här fasta hållningen måste f. ö. inte bara samhället inta, utan också vi alla som enskilda människor —i familjerna, i skolan, i föreningslivet och i folkrörelserna. Vi måste ingripa tidigt, vi måste i verklig mening bry oss om. För polisens del innebär denna utgångspunkt — Lars-Erik Lövdén har redovisat det här på ett utmärkt sätt, men det förtjänar att upprepas — att man alltid får och i princip skall ta med en person som misstänks bruka narkotika till förhör. Ett narkotikabrott måste ju ha begåtts — på något sätt har han eller hon fått tillgång till narkotikan. Det är verkligen inte meningen att polisen skall — som Björn Körlof har sagt här i dag — vända bort blicken i den situationen. Sedan är polisen — om han på polisstationen finner att detta behövs -— skyldig att omedelbart låta socialtjänsten veta vad som har hänt, och det skall ske alldeles oavsett om den gripne själv begått något brott. Vederbörande blir då registrerad hos socialtjänsten, och socialtjänsten övertar ansvaret för de åtgärder som är befogade. Jag är medveten om att det ibland kan brista i kontakten mellan socialtjänst och polis. Men jag verkar för min del för att man, som redan sker på många håll, skall bokstavligt talat arbeta sida vid sida — polis och socialarbetare. För det tredje, herr talman, gäller det frågan om att kriminalisera själva bruket av narkotika. Av vad jag här sagt framgår, att det inte är sanning om man säger, att det är tillåtet att knarka i Sverige. Den som säger så tar på sig ett stort ansvar — ansvaret att vilseföra människor i denna oerhört viktiga fråga. Men vad som formellt är straffbart resp. straffritt är ändå inte oväsentligt. I den frågan finns en oro bland människor — en oro som vi måste ta på allvar. Men frågan har absolut inte den ödeskaraktär som man ibland kan få intryck av när man lyssnar till diskussionen. Vad som skiljer utskottet och reservanterna — i varje fall som det framstår när man läser innantill i reservationen — är i själva verket ett fåtal mycket speciella situationer. Min utgångspunkt har varit att den nuvarande gränsdragningen mellan det straffbara och det icke straffbara är den mest ändamålsenliga från lagteknisk och bevisteknisk synpunkt. Att reservanternas förslag skulle kunna göra det lagtekniskt och bevistekniskt enklare är det för mig svårt att se. Men framför allt har det ur rehabiliteringssynpunkt bedömts ha större nackdelar än fördelar att vidga det straffbara området. Som jag redan har sagt har samhället de medel som behövs för att ingripa effektivt, och de medlen skall polis och socialtjänst använda — och det kraftfullt och konsekvent. Vad förtvivlade föräldrar och andra efterlyser med en kriminalisering är i själva verket inte straff utan andra insatser. Jag har i propositionen sagt att jag noga skall följa denna fråga och att jag är beredd att förutsättningslöst återkomma om det behövs. Detta, herr talman, är inga tomma ord från min sida.
Herr talman! Jag trodde uppriktigt sagt inte att justitieministern skulle hoppa in i debatten i detta skede, när vi nästan är färdiga med debatten om justitieutskottets betänkande. Justitieministern påstår att debatten skapat klarhet. Jag talade om de människor som eventuellt orkar lyssna på hela denna debatt. Har debatten skapat någon som helst klarhet för dem? Man påstår alltså någonting som inte är sant. Man utgår sedan från det påståendet och anklagar sina motståndare. Detta kan inte skapa någon klarhet över huvud taget. Jag tycker nog att justitieministern är litet världsfrånvänd. När polisen kommer in i en knarkarkvart, finns där aldrig någon som kan gripas för ett innehav. Den narkotika som man eventuellt haft har man spolat ned i toaletten. Då är det praktiskt taget omöjligt att fälla någon för innehav. Om polisen skulle anteckna namnen, inleds ett oändligt diskuterande mellan polis och sociala myndigheter huruvida de antecknade använder narkotika eller ej. Det finns alltså nu en lucka i lagen, och det är den luckan vi vill täppa till. Det är om detta och ingenting annat som debatten i dag har handlat.

Herr talman! Socialutskottets del av dagens debatt om droger handlar om insatser för att upplysa om alkoholens och narkotikans risker och skadeverkningar. Däri ligger den viktiga pedagogiska tanken, att alkohol och narkotika diskuteras samtidigt. Båda är droger som bokstavligt talat är livsfarliga. Att narkotikan snärjer sina offer så hårt att många inte kommer ur missbruket med livet i behåll vet alla. Att alkoholbruket i ett mycket stort antal fall leder till samma resultat erkänns nog inte lika öppet. Men de alkoholrelaterade dödsfallen är en stor andel av för tidigt bortgångna människor. Och därtill ligger alkoholmissbruk bakom ett stort antal olycksfall med dödlig utgång. Vidare är för hög konsumtion av alkohol den bakomliggande orsaken till dödsfall som ges en annan medicinsk beteckning. Till det kommer de många familjetragedier som följer i alkoholmissbrukets spår. Vetskapen om dessa effekter föder olika reaktioner. Vissa människor passiviseras och tycker att det verkar som en övermäktig uppgift att försöka rehabilitera och återanpassa dem som har blivit missbrukare. Andra skjuter vetskapen från sig, därför att de inte vill ta intryck för egen del. Men det föder också — och dess bättre — aktivitet och otålighet. Den senare reaktionen är rätt vanlig. Det finns två glädjande inslag att lyfta fram därvidlag. Jag tänker dels på de frivilliga och ideella organisationernas ökade verksamhet, dels på läkarnas ökade engagemang för att sprida information om alkoholens skadeverkningar. Ett stort antal professorer inom medicinska discipliner har nyligen föreslagit att ransonering av alkohol skall införas på nytt för att stävja missbruket. Det är ett uttryck för otåligheten bland dem som ser verkningarna. Mot denna bakgrund kan kravet på information tyckas vara en alltför måttfull reaktion på användning av droger, som har så ödesdigra konsekvenser som alkohol och narkotika har. Men de senaste årens utveckling har visat att massiva informationsinsatser om drogernas skadeverkningar kan ge resultat. Sedan några år har totalkonsumtionen av alkohol minskat, med sammanlagt nära 20 96 på sex sju år. Det kan och bör diskuteras i vilken utsträckning detta är en följd av ökad information och en effektivare användning av prisinstrumentet etc. Men att det finns ett samband mellan den mer beslutsamma alkoholpolitik som riksdagen antog 1977 och denna utveckling torde vara ostridigt. Även om man skall vara försiktig med tolkningen, finns det också ett glädjande inslag i narkotikabekämpningen. Från flera håll rapporteras att ungdomarna inte i samma utsträckning som för några år sedan börjar använda narkotika. Motaktioner på alla plan — från effektivare jakt på storlangare till polisens och socialtjänstens insatser för att komma åt försäljning på bl.a. skolgårdar och informationen till ungdomar och deras föräldrar — ligger bakom dessa resultat. För att komma vidare är det av oerhörd vikt att målen för samhällets insatser på drogbekämpningens område är klart preciserade. Här finns en skillnad mellan narkotika och alkohol som berusningsmedel. Målet för bekämpningen av narkotikan skall vara att bli kvitt detta nedbrytande otyg. Målet är ett narkotikafritt samhälle. På detta mål finns ingen prutmån. Det är oerhört viktigt att vi inte slappnar av i detta avseende. Det faktum att knarket finns i vårt samhälle år efter år får inte innebära att vi börjar acceptera det som en ofrånkomlig del av vår kultur. Vi kan se i andra länder vad som händer när uppmärksamheten avtar. Starka och kriminella ekonomiska intressen bearbetar också det svenska samhället för att få oss att inta en mer förstående attityd till t.ex. hasch och kokain. Bl.a. i det perspektivet skall man se kravet på att all icke medicinsk användning av narkotika skall kriminaliseras. Som framgått av den tidigare debatten är innehav i dag förbjudet men inte alltid användning. Det är precis så konstigt som det låter. Hur vårdfilosofin skulle kunna äventyras genom att lagen i detta avseende blir logiskt uppbyggd är svårt att förstå. Ett beslut om att all befattning med narkotika är brottsligt skulle vara en värdefull information i sig till alla ungdomar, som av nyfikenhet lockas att pröva. Att göra också användande — inte bara innehav — straffbelagt borde vara en självklar signal till alla om hur allvarligt samhället ser på narkotika och hur farligt narkotika är för den enskilde. Ändå utpekas vi som vill förbjuda all icke medicinsk användnng av narkotika såsom nära nog reaktionära av de grupper som försvarar den nuvarande ordningen. Det är inte — låt mig understryka det ännu en gång — för att straffa utan för att kunna hjälpa på ett tidigt stadium som också konsumtionen av narkotika borde förbjudas. Statsrådet Carlssons grova anklagelse mot oss är mot den här bakgrunden ledsam att höra. Han talade om att partitaktik låg där bakom, när det handlar om ett djupt engagemang för människor i nöd. Ju tidigare vi kan sätta in motåtgärder, desto större är våra chanser att komma dem till hjälp. De som kanske har de allra närmaste och grymmaste erfarenheterna av narkotikans verkningar, de vet vad det handlar om. Jag tänker på föräldrarna till ungdomar som gått ner sig i narkotikaträsket, föräldrar som sett polis och socialarbetare sakna tillräckliga möjligheter att ingripa mot haschrökarna eller mot den som just injicerat heroin. Riksförbundet Föräldraföreningarna mot narkotika och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle har vädjat till oss som riksdagsmän att ge dem den hjälpen som ett förbud mot all befattning med narkotika skulle vara. I det ”Svar på tal” som dessa föreningar delade till alla riksdagsledamöter i går har de samlat argumenten mot kriminalisering och tillbakavisar dem ett efter ett. Det som uppgetts vara huvudargumentet mot, nämligen att missbrukaren inte skulle våga söka vård bemöter dessa organisationer så här: ”Socialtjänsten har, liksom sjukvården, tystnadsplikt och därmed ingen rapportskyldighet till polisen för annat än mycket grova brott. De flesta missbrukare är dock inte i behov av någon vård. För de som då och då röker en pipa hasch skulle en lagstiftning ha en förebyggande effekt.” Att det förhåller sig så har ännu inte regeringen insett och tydligen inte heller vpk. Men den som arbetar mycket med förebyggande åtgärder inom socialpolitiken borde inse att det förhåller sig på det viset. Kan Inga Lantz biträda den linje som hennes parti intagit härvidlag, som ändå vet hur det ser ut i många av Stockholms förorter, för att ta ett exempel? Statsrådet Sigurdsen säger att hon skall lyssna på de här organisationernas synpunkter i remissomgången. Varför inte börja lyssna på dem redan nu? Varför inte ge dem den hjälp de ber oss om, att förbjuda all befattning med narkotika? Herr talman! Upplysningen om alkoholens skadeverkningar måste relateras mot ett annat mål. Här är inte ett utrotande realistiskt men väl en fortsatt minskning av konsumtionen. Det är vetenskapligt styrkt, att skadorna stiger långt mer än proportionellt mot stigande alkoholkonsumtion, och omvänt. De senaste årens minskade konsumtion har räddat många människor från social utslagning och för tidig död. En beräkning går ut på att vi har 100 000 färre alkoholister än vi skulle haft om utvecklingen av alkoholkonsumtionen från början av 70-talet fortsatt. För att de fortsatta insatserna mot alkoholbruk och alkoholmissbruk skall bli effektiva, är det nödvändigt att bättre precisera målet än vad som nu är fallet. Vi borde för den närmaste tioårsperioden sätta upp ett konkret mål, t.ex. att ytterligare sänka konsumtionen med en tredjedel. Den som tycker att det är för ambitiöst kan föreslå en lägre siffra, men viktigt vore att bli överens om vad vi skall sträva mot, därför att det skulle underlätta att välja medel och att anpassa de ekonomiska insatserna. Att information och tillhandahållande av alkoholfria miljöer ger effekt visar utvecklingen av händelser kring Luciafirandet. För några år sedan trodde man det var oundvikligt med allmänna fyllefester Lucianatten igenom och med stängda gymnasieskolor dagen efter. Så satte fritidsförvaltningar och föreningsliv in motåtgärder och vände utvecklingen. Det går om man låter sig skrämmas till aktivitet i stället för passivitet. Informationen måste föras ut via många kanaler. Folkrörelsernas insatser är här ovärderliga. Jag menar då folkrörelser i dess bokstavliga mening, dvs. en folklig resning för att skaka av sig det ok och förtryck som slaveri under en drog innebär. Organiserade eller oorganiserade har vi alla ett ansvar för att delta i en bred upplysningskampanj om narkotikans och alkoholens skadeverkningar. För ett antal människor i vår omgivning är ingen information mer direkt och effektiv än vårt eget föredöme. Inga statliga informationsanslag kan ersätta det. Regeringen föreslår nu att ett särskilt råd inrättas för uppföljning av den förda alkoholoch narkotikapolitiken och för att initiera nya medel. Utskottet tillstyrker detta förslag. Det är viktigt att rådet får kansliresurser, så att verksamheten inte stannar vid ett antal sammanträden med redan mycket upptagna människor i olika organisationer. Folkpartiet har i sin motion föreslagit, att staten med vissa mellanrum skall ta initiativet till särskilda kampanjer för att höja uppmärksamhetsvärdet vid olika delar av budskapet. För några år sedan bedrevs kampanjen Stoppa langningen. Det råder inget tvivel om att den gjorde effekt. Uppföljningen av kampanjen visar att föräldrarnas benägenhet att köpa ut vin och sprit till sina ungdomar under 18 år minskade klart. Det finns många delfrågor som förtjänar motsvarande kampanjer, t.ex. frågan om de risker som är förknippade med alkoholförtäring under graviditeter, eller om sambandet mellan olycksfallsrisker och alkoholkonsumtion. Utskottet säger om folkpartiets förslag att det nyinrättade rådet bör överväga detta. Jag hoppas att rådet snart kommer i gång och tar sig an den uppgiften. Lämpliga ämnen står på kö. Mottagligheten bland allmänheten är, tror jag, större än på länge. Vi har en klar chans att fortsätta att driva tillbaka knarket och minska totalkonsumtionen av alkohol. Ingen tid får försittas i det arbetet. Förebyggande åtgärder är första försvarslinjen. Ett långsiktigt arbete som siktar till att undvika alkoholmissbruk är det primära. Men det behöver inte och får inte gå ut över hjälpen till dem som redan fastnat i missbruket. För dem som arbetar med att hjälpa arma medmänniskor från ett narkotikaeller spritmissbruk gäller inga vanliga arbetsvillkor. För att lyckas i det arbetet krävs ett engagemang och en hängivenhet bortom det vanliga. Det finns både i den offentliga och i den av enskilda organisationer drivna rehabiliteringen. Många offentliganställda lägger ned ett beundransvärt arbete. Men värdet av ett ideologiskt innehåll i vården ger här olika idéburna organisationer ett försteg. Det visar också behandlingsresultaten. Verksamheten vid t.ex. LP-stiftelsens anläggningar, liksom RIA-byråernas verksamhet, där omvändelse till kristen tro är ett viktigt element i rehabiliteringen, har räddat många människor till livet. Också andra behandlingsformer som bygger på total attitydförändring och tillägnande av nya värderingar visar på liknande resultat om än i mindre skala. Debatten om hur mycket tvång och hur mycket frivillighet som bör tillämpas i vården böljar fram och tillbaka. Det finns ingen slutlig lösning i denna gränsdragningsfråga. Grundprincipen skall naturligtvis vara att missbrukaren frivilligt skall underkasta sig rehabiliteringsprogram. Men alla vet att många inte inser sin situation och kan hamna i ett direkt livshotande läge. Den frihet är inte värd namnet som innebär att en medmänniska lämnas för sig själv för att supa eller knarka ihjäl sig. Då måste vårt ansvar för varandra ta över. Socialutskottet klargör ånyo att nuvarande lagstiftning medger ett sådant aktivt handlande från socialtjänstens sida, inte bara medger utan förutsätter. Det är en vanföreställning att avsaknaden av tvång skulle göra sociala myndigheter handfallna. Jag noterar att statsrådet Sigurdsen säger i propositionen att krav kan ställas på att socialtjänsten medverkar till att missbrukaren får socialbidrag, egen bostad eller beredskapsarbete. Från folkpartiet har vi under en följd av år föreslagit ett mellanting mellan frivillighet och tvång som kallas kontraktsvård. Det innebär enkelt uttryckt att den enskilde missbrukaren, när han eller hon inte är drogad, går med på att genomgå ett rehabiliteringsprogram och medger samtidigt, att om han eller hon avviker, får vederbörande föras tillbaka med tvång. Det finns ett färdigt utredningsförslag där denna tanke utvecklats. Det borde därför vara enkelt att förelägga riksdagen förslaget. Det är vad som föreslås i en gemensam reservation av de borgerliga partierna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Från moderat sida har vi under mycket lång tid drivit den uppfattningen att kampen mot narkotikan måste föras utifrån en samlad bedömning i vad gäller såväl de kriminalpolitiska åtgärderna som de socialpolitiska insatserna. Det är nödvändigt att den övergripande synen stämmer oaktat vem som står för insatserna i fråga. Jag vill också här mycket klart slå fast att familjen utgör grunden i samhället. En satsning på familjen, baserad just på denna uppfattning, är därför primär också i detta sammanhang. Vi från moderat sida har utarbetat ett familjepolitiskt reformpaket som skulle stärka familjens ställning. Inom ramen för detta reformpaket föreslås också en ökad valfrihet, som i sig innebär att familjen får större chanser att bestämma huruvida man själv vill ta hand om barnen, huruvida båda makar vill förvärvsarbeta. Familjen måste också få ökad möjlighet att välja bostad, bostadsform och boendemiljö. Vi måste se familjens situation från denna totalbild i de stora sammanhangen. Det är alldeles klart, att om familjen hamnar i svårigheter, måste samhället gå in och stödja och hjälpa i besvärliga situationer. Det är då framför allt via socialtjänsten, skolan och andra kontakter som stödet ges när det gäller problem med de unga. När det gäller de förslag som behandlas i socialutskottets betänkande råder det enighet om vikten av en intensifierad droginformation framför allt till de unga. Det är också angeläget att organisationerna deltar i denna information och att detta får ett mycket brett genomslag i informationsarbetet.

Beträffande statsbidraget till droginformation anser vi moderater att man bör gå längre än vad som föreslås i propositionen och i betänkandet, där man säger att socialstyrelsen skall fördela anslagen. Man gör emellertid ett undantag, nämligen för anslaget till ungdomsorganisationerna. Vi menar att socialstyrelsen också skall ha hand om anslagsfördelningen när det gäller ungdomsorganisationerna. Jag ber, herr talman, att med anledning av detta få yrka bifall till reservation 1, som är fogad till utskottets betänkande. Herr talman! Tidigare under debatten har frågan om kriminalisering av missbruket intagit en central plats. Jag vill beträffande detta understryka vad Björn Körlof har sagt. Jag vill göra detta även utifrån behandlingen av socialutskottets betänkande. Det har nämligen gjorts gällande att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan detta kriminaliseringskrav och den socialpolitiska rehabiliteringsmöjligheten. Jag vill hävda att så ingalunda är fallet. Jag vill också fästa framför allt herr Lövdéns uppmärksamhet på att vi från moderata samlingspartiet har ställt långtgående krav på förändringar inom socialtjänstlagens ram i syfte att förstärka denna och förbättra rehabiliteringsmöjligheterna. Jag återkommer till detta. Inte minst för ungdomarna är det angeläget att få klara besked om vad samhället anser om narkotikan som sådan. Det får inte bli så att de unga uppfattar våra ställningstaganden som kompromisser. Det är inkonsekvent att själva användandet av knarket inte är kriminaliserat. Rehabiliteringsmöjligheterna behöver inte minska genom en kriminalisering. Socialtjänsten arbetar utifrån sina förutsättningar, och det är väl ganska uppenbart att socialtjänstens krav på vårdinsatser inte skall minska genom denna ändring i brottsbalken. Som jag ser det blir det precis tvärtom — detta kräver snarare ännu mera ökad aktivering från socialtjänstens sida när det gäller de enskilda fallen. Det skall inte bli så att ”socialtjänsten” skall känna sig befriad från ansvar via, eller på grund av, kriminalvårdslagstiftningen. Så är det inte menat. Herr talman! Låt mig fortsätta med vårdkedjan utifrån den moderata synen på den övergripande narkotikapolitiken. Familjen, skolan och informationsverksamheten är primära delar i kampen mot knarket. Inom kriminallagstiftningen menar vi att stränghet och konsekvens är nödvändiga. Detta gäller de stora narkotikahajarna, men konsekvens krävs också när det gäller gatuhandel och när det gäller missbruk. Rehabiliteringsarbetet skall vara personrelaterat och primärt bygga på ömsesidigt förtroende och ansvar och även baseras på frivillighet. Här går sedan meningarna isär på viktiga punkter. Jag måste, herr talman, beröra LVU och LVM, även om dessa frågor återkommer i senare sammanhang för behandling i riksdagen. Jag vill göra detta, därför att utifrån vår uppfattning måste de nuvarande bristerna inom socialtjänstlagstiftningen rättas till. Det är också denna helhetssyn som ger oss vår syn på själva kriminaliseringen av missbruket som sådant. Jag konstaterar att såväl statsrådet Ingvar Carlsson som statsrådet Gertrud Sigurdsen här deklarerade att de kommer igen och lägger fram förslag som innebär ökade möjligheter till tvångsomhändertaganden — eller någon form av milt tvång, som sjukvårdsministern uttryckte sig. Jag hälsar detta med tillfredsställelse. Jag förutsätter att regeringen har tagit intryck av de krav som moderaterna vid flera tillfällen har framfört i riksdagen och som jag också har gett uttryck för i en reservation till det senaste betänkandet från socialberedningen. Vad gäller LVU, lagen om vård av unga, vill vi ha tillbaka de möjligheter som fanns i tidigare lagstiftning i vad gäller föreskrifter och övervakning. Det är enligt vår uppfattning fel att man nu inte kan tillgripa någon form av lindrig åtgärd, mellan å ena sidan absolut frivillighet och å andra sidan tvångsomhändertagande. Utvecklingen och erfarenheterna har visat att sådana mellanformer behövs. Det har också visat sig att ingripande mot missbrukarens vilja nu oftast används i ett alltför sent skede, när den unga människan utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara. Vi ser hur de unga blir mycket nergångna innan socialmyndigheterna kan ingripa. Detta är djupt otillfredsställande. I ett läge när möjligheten att lösa problemen på frivillig väg är uttömda måste den unga människan räddas med andra åtgärder. Förtvivlade föräldrar vänder sig till de sociala myndigheterna och säger: Varför gör ni ingenting? Varför ingriper ni inte mot vår son eller dotter? Ni ser väl att han eller hon inte själv har förmåga att bryta sig ur sitt missbruksmönster? De ungas föräldrar har varit och är besvikna på de sociala myndigheterna, därför att de i dag inte har förutsättningar att ingripa. Jag vill i detta sammanhang understryka att socialtjänstens grunder givetvis inte behöver raseras därför att vi inför nya bestämmelser i LVU och LVM. Vi får inte så topprida principer att vi inte har förmåga och styrka att rätta till felaktigheter i socialtjänsten. Om vi skall välja mellan förändringar i socialtjänstlagen och möjligheterna att rädda enskilda människor måste vi självfallet slå vakt om de enskilda människorna. Bristerna är allvarliga också i LVM. Vårdtiderna är för korta. Omhändertaganden måste kunna göras även om missbrukaren inte utsätter sig själv för allvarliga sociala skadeverkningar. Vi vill återinföra möjligheten till s.k. vilande resolution. Vi anser vidare att socialtjänsten åter skall ha ansvaret för utredning och ansökan. Vi menar också, liksom de andra borgerliga partierna, att möjlighet till kontraktsvård skall införas. Jag vill, herr talman, med anledning av detta yrka bifall till reservation nr 2 som är fogad till socialutskottets betänkande. När det gäller rehabiliteringsåtgärderna vill jag understryka de ideella organisationernas möjligheter på detta område. Jag tror att det ute i vårt land finns en mycket hög ambition att hjälpa till i rehabiliteringsarbetet. Därför måste vi mera aktivt ta till vara dessa förutsättningar. Se på LP-stiftelsen och de positiva resultat som den har åstadkommit! Låt oss gå vidare på den vägen och stödja ideellt verkande organisationer i rehabiliteringsarbetet. De förslag till ändringar som jag här redovisat är gamla moderatkrav, som i sig är uppbyggda med utgångspunkt i en ambition att motarbeta knarket samtidigt som rehabiliteringsansträngningarna och återanpassningen till samhällslivet intensifieras. I återanpassningsarbetet är utsikten att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden en mycket viktig faktor. Därför bör vi införa en möjlighet till provanställning av missbrukare, så att en ung missbrukare kan få chansen att pröva ett arbete ute på den reguljära arbetsmarknaden -— i stället för att redan från början bli utslagen på grund av de trygghetslagar som för den enskilde missbrukaren i realiteten har blivit otrygghetslagar. Herr talman! Till sist vill jag än en gång understryka att en konsekvent lagstiftning av det slag som jag nu skisserat vad gäller kriminallagstiftningen å den ena sidan och sociallagstiftningen å den andra inte innebär en sänkning av den sociala ambitionsnivån, vilket somliga har menat här i debatten. De unga måste räddas från knarket! Detta är den viktigaste sociala uppgiften. De kompletteringar som vi föreslagit skulle öka möjligheterna att nå resultat i denna räddningsaktion. Det är alldeles klart att en bred allmänhet, många föräldrar och många som arbetar inom socialtjänsten stöder våra krav på detta område. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till de tidigare nämnda reservationerna.

Herr talman! Först ett par ord till statsrådet Ingvar Carlsson. Det är viktigt att denna debatt sänds i TV så att fakta når ut till svenska folket, sade Ingvar Carlsson i dag. Men när Ingvar Carlsson senare i sitt anförande påstod att de borgerliga partierna agerar av partitaktiska skäl för att få politiska poänger är Ingvar Carlsson långt utanför saklighetens gränser. Jag tycker att det borde ligga under statsrådets värdighet att slunga ut sådana grundlösa påståenden och beskyllningar. Ingvar Carlsson! Beskyll inte mig och centerpartiet för att driva en kamp mot narkotikan i syfte att samla partipolitiska poänger! Jag har jobbat länge — kanske åtta nio år — med dessa frågor. Ingvar Carlsson torde ha föga framgång i denna sin ojusta argumentering. Herr talman! När den socialdemokratiska regeringen tillträdde för drygt två år sedan, deklararerade Ingvar Carlsson att nu skulle det göras rent hus med knarket. Det lät på Ingvar Carlsson som om stora saker var förestående. Men tiden har gått och tyvärr är inte resultatet sådant att det når upp till Ingvar Carlssons stolta deklaration för två år sedan — trots de ökade insatser som föreslås. Vi hälsar de nya insatserna med tillfredsställelse. Vi har i dag ett opinionsläge med en starkt folklig förankring för hårdare åtgärder mot knarkmissbruket. ”Lyssna på rörelsen” är ett för Ingvar Carlsson välkänt uttryck. Men det räcker inte. Lyssna också till den opinion som finns i de djupa leden hos svenska folket. Lyssna på de 95 260 av svenska folket som i en SIFO-undersökning uttalat sig för en kriminalisering av bruket av narkotika. Lyssna på dem som stått bakom namninsamlingen för kriminalisering av bruket av narkotika och de över 400 000 människor som skrivit på listorna. Bland dessa finns de som upplevt, eller upplever, knarkets gissel i sina hem och i sin omgivning, då deras barn har hamnat i knarkeländet. Lyssna på de människor som är rädda för att deras barn skall hamna i samma situation. Lyssna på alla de ungdomar som stått bakom namninsamlingen och engagerat sig. Många av dessa ungdomar har sett sina kamrater hamna i knarkets misär. Dessa människor kan inte förstå att knark, som finns i fickan eller annorstädes, kan bli legalt när det hamnar i haschpipan och denna tänds. Konsumtion är straffri. Det har Svea hovrätt fastslagit i dom den 23 mars 1983. De kan inte förstå att politikerna i den svenska riksdagen inte inser denna inkonsekvens. Det finns både positiva och negativa inslag i de propositioner och de utskottsbetänkanden som vi behandlar. Det positiva är att regeringen bygger vidare på den grundläggande målsättning i kampen mot narkotikamissbruket som regeringen Fälldin lade fast i proposition 1977/78:105, nämligen att grundvalen för kampen mot narkotikamissbruket måste vara att samhället inte kan godtaga något annat bruk av narkotika än det som är medicinskt motiverat. Allt annat bruk är missbruk och måste med kraft bekämpas. Den målsättningen ställde sig riksdagen enhälligt bakom. Denna grundläggande målsättning innebar att vi bröt med 1960-talets liberala inställning till narkotikaproblemen och den flummighet som dittills präglat narkotikapolitiken. Vi var då medvetna om att de åtgärder som beslutades inte var tillräckliga för att man skulle åstadkomma ett slutligt resultat som motsvarade målsättningen. Vi var medvetna om att detta skulle ta tid. Vi arbetade då också i ett opinionsläge som det skulle ta tid att påverka. Det fanns en passivitet hos politiker, ansvariga tjänstemän och hos den breda allmänheten. Många ville inte tro att problemet existerade i deras närhet. Jag reste ganska mycket och talade om narkotikaproblemen under de år som jag hade ansvaret för de sociala frågorna i regeringen. Det var ett storstadsproblem, menade många. I den offentliga debatten och inte minst från socialdemokratiskt håll var det i stort sett bara en fråga som diskuterades, nämligen frågan om tvång eller inte tvång i socialvården. Något tvång inom socialvården ville socialdemokraterna inte höra talas om. Jag tycker att det finns en viss likhet mellan den debatt som då fördes och debatten här i dag. Det gällde att medvetandegöra människorna om att narkotikamissbruket var ett problem som angick hela svenska folket. I dag är opinionsläget ett helt annat. Vi har på ett helt annat sätt blivit medvetna om narkotikaproblemets omfattning. Vi har fått ett starkt folkligt engagemang, som vuxit fram inte minst på grund av informationen i skolorna, arbetet i folkrörelserna och i olika samfund, i föräldraföreningarna, inom andra organisationer och inom samhällets övriga organ. Även massmedias insats har varit betydelsefull. Jag hoppas att också politikerna, ärade kammarledamöter, har medverkat i denna information. Nu är tiden mogen att gå vidare. Nu har vi bättre kunskap om vilka insatser som behövs. Det har sagts i debatten i dag att tyngdpunkten i arbetet skall ligga på vården. Ja, det är en viktig del, men om vi skall kunna klara de här problemen framöver och se till att inte nya ungdomsgrupper kommer in i missbruk, då menar jag att tyngdpunkten måste ligga på arbetet med att förhindra ungdomar att börja med knarket. Där har vi att gå vidare på den grund som är lagd. Vi vet att det i dag finns mellan 100 och 200 barn — enligt undersökningar som gjorts — som föds med narkotikaoch alkoholskador. Ett barn måste ha rätt att födas utan att ha drabbats av narkotika och alkohol. Här finns ett stort område att arbeta på, så att vi skall slippa detta i framtiden. Det borde vara självklart för oss alla som fattar besluten att ta till vara det folkliga engagemang som finns i dag. Det är förutsättningen om vi skall lyckas. Därför förvånar det mig att regeringen inte på allvar har insett detta. Jag läste en tidningsartikel där Gertrud Sigurdsen sade att ”kriminalisering är ett slag i luften”. Ett sådant uttalande, Gertrud Sigurdsen, är ett slag i ansiktet på alla dem som helhjärtat har engagerat sig i denna fråga. Justitieutskottet hävdar att ”argumenten för en kriminalisering av bruket bygger på en överskattning av den lilla straffria zon som finns”. Hur kan ledamöterna i utskottet vara så säkra på att zonen är så liten? I en artikel i Svenska Dagbladet den 25 oktober skriver narkotikaåklagare Jerry Martinger: ”Som åklagare och socialpolitiker har jag under de senaste åren fått en vid insyn i det svenska folkets levnadsvanor. Och jag har därvid tvingats konstatera, att vårt land håller på att undergå en kulturell förändring såtillvida, att bruk av narkotika på många håll blivit allmänt förekommande i umgänget människor emellan. Jag har stött på åtskilliga fall där folk vid privata fester o dyl utan någon som helst tanke på skadeverkningarna för sig själva, sina familjer och samhället rökt hasch eller använt amfetamin, kokain eller heroin på samma sätt som cigarretter och spritdrycker. Det har t o m blivit vanligt att blanda från de båda grupperna.” Ärade kammarledamöter! Haschet — och annan narkotika — är inte klätt i enbart slitna jeans och jeansjackor, det är också klätt i krage och manschett. Varje haschpipa som röks ger marknad för langarna och göder narkotikamaffian. Utskottsmajoriteten säger vidare: ”För ungdomar som känner sig lockade att pröva narkotika torde det stå fullständigt klart att samhället inte tolererar narkotikamissbruket”. Om det vore så väl, men tyvärr är det inte så. Har ni frågat föräldrarna? Om ni gjort det kanske ni hade fått svaret att ungdomarna säger att det inte är förbjudet att röka hasch. I de nu föreliggande propositionerna avvisas kriminaliseringen av narkotikabruket som en väg att bekämpa narkotikaanvändningen. Det görs ibland gällande i debatten att detta är en åtgärd som skall leda till resultat. Här fordras det hela batterier av insatser för att vi skall lyckas. Föredragande statsrådet hänvisar bl.a. till 1968 års lagstiftning och säger: ”Vad som underströks vid narkotikastrafflagens tillkomst om att kontrollorganisationens verksamhet måste utformas så att den inte motverkar utan understöder samhällets ansträngningar att erbjuda vård åt vårdbehövande missbrukare har sålunda, enligt min mening, fortfarande bärkraft. En kriminalisering som riktar sig mot själva missbruket av narkotika skulle kunna äventyra dessa ansträngningar.” Dessa uttalanden äger alltjämt sin giltighet, säger såväl regeringen som utskottsmajoriteten. Propositionen från 1968 och dessa uttalanden tillkom under en tid då flummigheten och narkotikaliberalismen dominerade såväl debatten som uppfattningen i narkotikafrågan. Det är att beklaga att regeringen 1984 håller fast vid denna kvarleva från 1960-talet. Om vi skall kunna följa upp och förverkliga målsättningarna från 1978 — och det säger sig regeringen vilja, och jag tvivlar inte i fråga om denna vilja — måste vi ta ett nytt steg i kampen mot narkotikan. Ett av medlen är att kriminalisera bruket och ge klara besked. Den fortsatta kampen mot narkotikan måste få innebära en inskränkning i den personliga friheten att få knarka sig till döds. Det är enligt centerns uppfattning ingen frihet. Det går inte att med skygglappar för ögonen betrakta narkotikamissbruket som den enskildes ensak. En sådan inställning är inhuman. Bruket av narkotika för med sig handlingar som i sin tur medför skadeverkningar för både den enskilde, hans eller hennes omgivning och hela samhället. Vi accepterar inte uppfattningen att knarkandet är missbrukarens ensak — det håller inte.

Jag delar helt denna uppfattning, men jag ifrågasätter om regeringens förslag innebär att samhället reagerar entydigt när det gäller dessa frågor. Att samhällets befintliga resurser utnyttjas effektivare är en nödvändighet. De utnyttjas inte effektivt nu och kommer inte att kunna göra det om vi inte snarast förändrar den nuvarande vårdoch sociallagstiftningen. Den tid som LVM och LVU har varit i kraft ger oss klara besked om detta. Dessa lagar ger inte de möjligheter som erfordras för en adekvat vård och ett bättre utnyttjande av resurserna. Om Ingvar Carlsson vill ge sitt uttalande ett reellt innehåll, har han att medverka till att vi snarast får en förändring. De löften som i dag har utställts av Gertrud Sigurdsen borgar för detta, hoppas jag. De förhandlingar som nu pågår angående bidragen till kommuner och landsting måste leda till en sådan konstruktion att institutionsvården kan utformas så att varje patient som behandlats akut på sjukhus omedelbart därefter kan beredas plats för fortsatt behandling. Det är nödvändigt att ställa krav om vi skall lyckas i behandlingsarbetet. Centerns representanter i socialutskottet har i reservation 3 redovisat sina synpunkter för att få en effektivare vård och ett bättre resursutnyttjande. Ingemar Eliasson har tidigare talat om kontraktsvård inom socialtjänsten. Jag ansluter mig helt till de synpunkter han har framfört och därmed också till reservation 2 i socialutskottets betänkande. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 2,3, 4 och 5 i justitieutskottets betänkande och till reservationerna 2 och 3 i socialutskottets betänkande.

Herr talman! En narkotikaspanare berättade i förra veckan detta för mig. På ett plan som hade startat från Colombia och skulle gå till Frankfurt fanns det en mamma med en baby i en korg. Babyn var mycket lugn och sov under hela den långa flygturen. Ja, babyn var så lugn och tyst att kabinpersonalen fattade misstankar. Mot slutet av flygningen råkade en steward spilla en droppe varmt kaffe på den sovande babyn. Inte heller då reagerade babyn. Flygpersonalen kontaktade Frankfurtpolisen, som väntade på plattan vid landningen. Det visade sig att babyn var död, och vid en närmare undersökning fann man att babyn var fullproppad med kokain. Det finns ett ämne, förkortat AA, som används för att framställa plastprodukter. Av detta speciella ämne kan man också framställa heroin. 0,05 96 av detta ämne räcker för att framställa 2 000 kilo heroin. Detta ämne finns inte i dag i Sverige, men det finns i Österrike och i Västtyskland. Det finns ett annat ämne som är 40 000 gånger starkare än heroin. Detta ämne finns inte heller i vårt land men väl utomlands. Man kan ta en strösockergrynsstor kristall av detta ämne och fästa bakom ett frimärke på ett brev och sedan skicka brevet med frimärket vart som helst i världen. Vid framkomsten kan mottagaren ta den knappt knappnålsstora kristallen och blanda ut den med en hink vatten, tio liter. Den mängd narkotika man då får fram räcker till ett halvårs förbrukning för en narkoman som dagligen använder det.

I propositionen om samordnad och intensifierad narkotikapolitik anslås nya medel till tull och polis på olika nivåer. Kampen mot narkotikan måste föras också inom tulloch polisväsendet, men de stora insatserna för att bekämpa narkotikan måste göras på andra fronter och inriktas på att förebygga ett missbruk. Det måste skapas en folkfront mot narkotikan ute i våra bostadsområden, på våra arbetsplatser, i våra barns skolor, på våra barns fritidsgårdar och på alla andra ställen. Regeringens proposition angående en samordnad och intensifierad narkotikapolitik förtjänar stöd på flera punkter, främst därför att målet — ett narkotikafritt samhälle — så tydligt läggs fast. Det är bra att inga tvivel råder om att strävan skall vara att skapa ett samhälle, där unga människor ges möjlighet att växa upp utan att komma i kontakt med narkotika. Det är också bra att regeringen har insett betydelsen av att ett helt nätverk av åtgärder behövs för att stävja narkotikamissbruket. Men propositionen innehåller också brister, som undergräver de goda ambitionerna. Bl.a. saknas samordningen med de sociala lagarna. Dessa utgör en viktig grund för de åtgärder som kan bli aktuella vid ett uppdagat missbruk. Skapandet av och samordningen mellan en entydig narkotikastrafflag och trovärdiga sociala lagar är en del av den grund varpå en framgångsrik narkotikapolitik kan läggas. Regeringens tal om samordning sker utan dessa viktiga grundvalar. I propositionen föreslås att ett utökat antal behandlingsplatser skall komma till stånd. Det är bra, men det behövs också, för att möta vårdbehovet, en satsning på nya boendeformer. Aldrig så bra rehabiliteringsmodeller inom öppenvården eller inom institutionsvården kommer inte att lyckas om de inte kompletteras med nya, kollektiva boendeformer. Nya boendeformer behövs för att bygga upp nya, sociala kontaktnät och kan fungera som trygghet och sällskap när den ”vanliga” omsorgen är slut. Olika former av gruppboende, integrerat boende eller boende byggt på att människor gör vissa gemensamma sysslor i huset där de bor måste stimuleras ute i kommunerna. Arbete, studier, social rehabilitering och bostad är fyra lika viktiga komponenter i rehabiliteringsarbetet. I fråga om bostad räcker det ofta inte med en lägenhet — det behövs dessutom någon form av ”socialt boende”. Samhället måste klart visa att narkotika inte accepteras, men för att antidrogarbetet skall lyckas måste alla åtgärder mot narkotikan ha ett starkt folkligt stöd. Kärnan i detta stöd måste komma från vanliga människor i bostadsområdena, från föräldrar, från personal i skolan och från folkrörelserna. Det behöver öppnas en folkfront för att kampen mot narkotikan skall lyckas. Utan en sådan kan aldrig kriget mot narkotikan vinnas. För att vi skall kunna genomföra en samordnad narkotikapolitik krävs kommunala åtgärdsprogram mot narkotikan. Regeringen måste ge tydliga direktiv för hur man på kommunal nivå skall arbeta utifrån den övergripande samordningsplanen. I samband därmed måste också nödvändiga ekonomiska resurser anvisas, så att åtgärderna inte blir slumpmässiga på grund av bristande kommunala resurser. I propositionen sägs att socialtjänsten ”inom sina ekonomiska ramar” skall avdela resurser för narkotikabekämpningen. Det är i många fall orimligt att tro att kommunerna av egen ekonomisk kraft skall klara av det stora ansvar som man lägger på dem genom propositionens skrivning. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att särskilda medel anslås så att varje kommun kan få ett ekonomiskt utrymme för att göra nödvändiga utökningar av den personal som har till uppgift att arbeta med narkotikafrågan. Narkotikaproblemets lösning ligger främst i valet av strategi. Samordningen och den gemensamma strävan mellan stat, landsting och kommuner har i detta sammanhang en stor betydelse. Genom åtgärdsprogram som siktar till tidiga, humana och mindre resurskrävande åtgärder motverkas utslagning, kriminalitet och resurskrävande specialvård. De sociala lagarna och narkotikastrafflagen måste tillsammans bilda den samordnande och restriktiva grund som de andra samhälleliga insatserna skall vila på och utgå ifrån. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s reservationer 4 och 5 till socialutskottets betänkande nr 8. Eftersom jag fick en fråga från Ingemar Eliasson om hur jag ser på frågan om kriminalisering, vill jag här uttrycka en personlig uppfattning. Jag tycker att all befattning med narkotika skall vara förbjuden. Jag ser en kriminalisering som ett medel att stoppa narkotikan. Jag tycker att sociala lagar och narkotikastrafflagen tillsammans skall vara grunden för bekämpandet av narkotikan. Våra barn måste få ett entydigt och ett klart budskap att det är förbjudet att knarka. Det är det inte i dag, och jag skall be att få citera från högsta domstolens dom, som det har talats så mycket om här tidigare. Man säger så här: ”Under hänvisning till vad som har anförts finner Högsta domstolen att — — — hantering av den cannabis — av honom själv uppskattad till 100-150 gram — som han handhaft endast i direkt anslutning till egen konsumtion inte skall anses utgöra innehav i narkotikastrafflagens mening.” Jag tycker att våra barn skall få ett entydigt budskap, det skall vara förbjudet att knarka. Inte just nu men för några år sedan förekom det i mina barns skola försäljning av narkotika. Inte mindre än hälften av barnen på den högstadieskolan hade blivit utsatta för försök att sälja narkotika. Det var inte bara hasch utan även LSD, opium och amfetamin. Detta är mycket allvarliga saker. Jag tycker att budskapet om narkotika måste vara alldeles entydigt för föräldrar och för våra barn. Jag tycker alltså att all befattning med narkotika skall förbjudas. Jag skulle vilja att den olovliga befattningen i samband med konsumtion skrevs in i den nya lagparagrafen om ringa narkotikabrott. Som jag ser det ligger vinsten med att förbjuda all befattning med narkotika på det förebyggande arbetet. Jag har lyssnat mycket noggrant på de människor, de föräldrar, som genom ett namnupprop med 435 000 namn krävt att all befattning skall vara förbjuden. Det finns också en Sifoundersökning som visar att 95 96 av de tillfrågade vill förbjuda all befattning med narkotika. Regeringen tror att en kriminalisering skulle motverka sitt syfte. Men jag tror att det skulle bli lättare att motivera missbrukare att söka vård om omgivningens attityder och hållning till missbruksbeteendet är entydiga. Den dag samhället genom en mängd åtgärder gör det besvärligt att missbruka narkotika, tror jag att motivationen att söka vård kommer att öka.

Herr talman! Med anledning av Inga Lantz svar på mina frågor vill jag säga, att jag naturligtvis är utomordentligt nöjd med att åtminstone en ledamot av vpk-gruppen har insett vad det här gäller. I denna kammare kommer vpk att ha kongress inom kort, några dagar in på det nya året. Enligt uppgift lär det vara så att vpk:s partistyrelse i Nr 56 handlingarna till denna kongress har intagit hållningen, att all icke-medicinsk författning med narkotika skall förbjudas. Jag skulle vilja fråga om denna uppgift är riktig och om möjligen vpk-gruppen avser att redan före nyår följa den linje som partistyrelsen uppenbarligen har slagit in på. I så fall skulle vi kanske redan det här året kunna förbjuda all befattning med narkotika.
Herr talman! Som jag sade från talarstolen är det här en personlig uppfattning som jag har fått, efter att ha arbetat med dessa frågor och mött många människor som har talat med mig om saken. I mitt parti pågår en debatt, och jag tycker det är litet för tidigt, Ingemar Eliasson, att i dag tala om, vad kongressen kommer fram till. Denna fråga skall behandlas på vår kongress, och när det gäller utgången av det hela får vi vänta och se vad kongressen beslutar. Detta är det svar som jag kan ge på frågan om vad som händer då det gäller vpk i detta fall.

Herr talman! En del av mina kamrater i socialutskottet har tagit upp kriminaliseringsfrågan, som ju tillhör justitieutskottets verksamhetsområde. Jag tänker inte säga någonting i den frågan, annat än att jag stöder justitieutskottets majoritet. Det har här diskuterats hur länge denna fråga varit aktuell och vem som har gjort vad. Jag vill än en gång påminna om att ungefär vid årsskiftet 1969-1970 togs saken upp i en stor proposition, och jag tror att 350-400 poliser fördes över för att bekämpa narkotikan. Man kan säga att vid det tillfället hejdades det anlopp som var på gång. Sedan kom ärendet tillbaka — det gällde kanske inte i så stor utsträckning narkotikan —i en proposition som Rune Gustavsson lade fram 1977/78, och nu är vi alltså framme vid att ta ett nytt kraftigt tag i frågan. Jag tror, liksom säkerligen många andra, att vi får anledning att återkomma vid flera tillfällen. Hur svårt det är att lösa dessa problem kan kanske följande belysa. För några år sedan deltog jag i en diskussion där rikspolisstyrelsen och tullverket var representerade. Man sade att kanske hejdar vi ungefär 5 96 av narkotikan vid våra gränser. Ja, det är möjligt att vi kan hejda mer, och det skall vi naturligtvis eftersträva. Men detta säger litet om problemets storlek och svårighetsgrad. Jag deltog också i socialberedningens arbete när det gällde de barn som är skadade vid födseln på grund av moderns alkoholeller narkotikabruk. Det kom plötsligt upp i diskussionen, och till allmänhetens och vår kännedom, att kanske ett hundratal barn var allvarligt skadade och måhända upp till 400 lindrigt skadade. Det är klart att man blir chockad av sådana uppgifter och genast frågar: Vad kan vi göra? Vi fick den frågan till socialberedningen, och jag gick till det arbetet med föresatsen att det här gällde att rädda barnen. Det måste självfallet vara huvudinriktningen. Därför, ansågs det på en del håll, skall man ta till det tvång som behövs och t.ex. sätta in den gravida kvinnan 69 på en anstalt, så att hon inte kan komma åt vare sig narkotika eller sprit. Ett skadat barn kan man inte rädda, men kvinnan har en möjlighet att ändra sitt levnadssätt. Under arbetets gång blev emellertid alla i socialberedningen övertygade om att så kan man inte göra. Då skulle man nämligen skrämma bort mödrarna från mödraoch barnavården. Därmed skulle man missa det man var ute efter. Jag berättar det här för att något belysa de svårigheter man kan ställas inför. Man kan från början tro att det är enkelt men sedan bli övertygad om att effekten blir motsatt den man avsett när man arbetar på det sättet. Frågan om frihet eller tvång kommer vi att få tillbaka. Statsrådet Sigurdsen har sagt att man kan tänka sig ett milt tvång. Detta är ingen ny fråga för oss. Socialberedningen fick som sin första uppgift att klara av just tvångsfrågan. Efter tio, elva eller tolv års diskussion fick vi LVM, som avsåg de vuxna missbrukarna. Den lagen är ju en påhängslag till socialtjänstlagen. Genom den lagen skall man kunna ingripa när socialtjänsten misslyckas i sitt arbete med frivilliga vårdformer. Det är alldeles klart att om socialtjänsten inte har kraft, personal eller pengar att göra det som den skall göra, kommer naturligtvis ropet på tvångsåtgärder, eftersom det då är det enda man har att ta till. I socialutskottets betänkande riktar vi också strålkastarljuset på detta. Man orkar inte ta till vara de möjligheter som finns. Det är ju inte så att socialtjänstlagen talar om passivitet, utan den talar i stället om ett aktivt handlande. Man får också utgå från att de som arbetar inom socialtjänsten har vanligt sunt förnuft och kan göra det som behöver göras. Man skall inte bara lämna ut pengar om de hjälpsökande inte kan betala hyra eller köpa mat för dagen. Det kan aldrig vara fråga om att man skall kunna välja mellan bidrag och arbete. Om arbetsförmedlingen inte kan förmedla ett arbete tycker jag att det är självklart att socialtjänsten går in på det området och hjälper den arbetslöse att få ett arbete. Det finns alltså mycket att göra inom den nuvarande lagstiftningens ram. Som vi skriver är lagstiftningen inte given en gång för alla, utan den kan naturligtvis ändras. När det förslag som statsrådet talar om kommer till socialutskottet får vi naturligtvis pröva det i vanlig ordning. Socialtjänstlagens intentioner måste få gälla. Dessa är så bra att vi inte har någon anledning att överge dem. Jag skulle också vilja säga att det inte går att vårda bort vare sig narkotikaeller alkoholproblemen i samhället. Det krävs andra åtgärder. Därför arbetar i dag flera utskott med dessa problem. Man talar ibland som om man skulle kunna vårda bort dessa problem, men det går inte. Det fordras andra åtgärder. Man måste naturligtvis hjälpa dem som har hamnat i beroendeförhållanden. Socialtjänsten måste utföra ett allmänt förebyggande arbete. Det måste finnas eftervård för den som varit intagen på en institution. Man måste upprätta behandlingsplaner. Över huvud taget måste socialtjänsten stödja och hjälpa de människor det här gäller. Men att tro att man genom vård kan komma bort från alkoholoch narkotikaproblemen i samhället är naturligtvis en illusion. I socialutskottets betänkande fastslår vi än en gång målsättningen när det gäller både alkohol och narkotika. Jag skall för säkerhets skull läsa upp den målsättningen: ”Målsättningen för alkoholpolitiken innebär att den totala alltför höga konsumtionen av alkohol skall begränsas, att man skall komma till rätta med alkoholmissbruket samt att alkoholpolitiken skall sättas in i sitt sociala sammanhang. Då det gäller narkotika är målsättningen att allt icke medicinskt bruk skall elimineras.” Det är alltså två olika målsättningar. Det märks även på debatten att det är på det sättet. Ibland skulle jag önska att man tog litet allvarligare på alkoholpolitiken. Regeringen handlade berömvärt snabbt, när den tillsatte narkotikakommissionen. Även kommissionen har arbetat fort. Regeringen har nu avgivit en proposition, som har behandlats av olika utskott. Utskottet och regeringen förordar en samordning på alla nivåer mellan olika berörda myndigheter. Det behövs, även om man skall veta att socialtjänsten och socialnämnden har huvudansvaret på vårdsidan i kommunerna. I stort sett är huvudfrågan hur socialtjänsten skall klara sin uppgift. Det beror på socialtjänsten hur mycket tvång som skall användas. Socialtjänstlagen har inte funnits särskilt länge. Dessutom — och det tål att sägas här — har socialtjänsten belamrats med många uppgifter när det gäller socialbidragen, vilka har gått i höjden. Det har tagit mycket av den tid som socialtjänsten skulle kunna lägga ned på de områden som vi i dag talar om. Till socialtjänstens uppgifter hör också den uppsökande verksamheten. Socialarbetarna måste ut i bostadsområdena och in bland gängen för att tala med ungdomen. Socialtjänsten måste delta i det förebyggande arbetet och måste samordna verksamheten mellan lokala myndigheter såsom polis, skola, fritidsförvaltning, hälsooch sjukvård samt arbetsförmedling. Som också sagts här i dag, måste socialtjänsten ha befattning med personer som polisen omhändertagit enligt andra lagar. Socialtjänsten måste vidare ha god kontakt med dem som finns på olika behandlingshem och förbereda och genomföra den plan som är upplagd för behandlingen efter anstaltsvistelsen. På det allmänt förebyggande planet bör varje kommun upprätta ett drogpolitiskt program, säger utskottet och tillstyrker därmed vad som sagts i propositionen. Många kommuner har sådana program, men de borde finnas i alla kommuner. I själva verket finns det, herr talman, en väldig potential av krafter som vill hjälpa till. Det visade sig inte minst i A-nämnden — Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor — som fick in massor av ansökningar om bidrag till verksamhet som man vill bedriva i enskilda organisationer och i kommunerna. Ansökningarna blev långt fler än nämnden hade pengar till. LP-stiftelsen har nämnts, liksom RIA-byråerna. Det kan tilläggas att LO:s och Verdandis uppsökande verksamhet bara växer. Det finns alltså ett väldigt intresse hos människor att göra någonting — låt oss ta vara på det. Man frågar varför LP-stiftelsen och Hassela har klarat sig så bra i sitt arbete. Det finns naturligtvis många orsaker till det. Den avgörande, tycker jag, är att det finns ett engagemang. Utan engagemang kommer man egentligen inte långt. Till saken hör att socialtjänsten får ta hand om alla. Det slipper de frivilliga organisationerna, och det bör man ändå ha klart för sig. A-nämnden upphör i och med beslutet i dag. Den borde ha knutits till regeringen redan från början. Nu blir det i stället ett alkoholoch narkotikapolitiskt råd med statsrådet som ordförande. Det är viktigt, tycker viiutskottet, att rådet blir effektivt, och vi har strukit under detta i anledning av en motion av tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson och Thure Jadestig i detta ärende. Vi kan naturligtvis inte föreskriva hur regeringen skall ordna sitt inre arbete, men vi har som sagt poängterat att det är viktigt att det nya rådet verkligen blir effektivt. Propositionen tar också upp frågan om information. Den kommer att handhas framför allt av socialstyrelsen, men det som har intresserat oss mest har varit CAN, Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. Jag vill uttala min tillfredsställelse över att det kommer att vara kvar som folkrörelseorgan, att det kommer att samla ihop basfakta, att det kommer att samla vetenskapliga undersökningar och utredningar, att det står för undersökningar när det gäller värnpliktiga, skolan m.m. och att det blir ett verkligt expertorgan. Vi tycker också att det är bra att det internationella arbetet stärks och att FN:s narkotikafond får ett höjt anslag redan nästa år. Till utskottsbetänkandet har fogats några reservationer. Reservation 1 gäller frågan om ungdomsorganisationerna skall få ha kvar medelsförvaltningen. Moderaterna vill att den skall föras över till socialstyrelsen. Majoriteten i utskottet tycker att statens ungdomsråd har de bästa kontakterna med ungdomsorganisationerna och att medelsförvaltningen bör ligga kvar där. Reservation 2 tar upp kontraktsvården, som har diskuterats mycket. Om den är att säga att man bör skilja mellan kontrakt som är upprättat emellan personer som kommit överens om någonting och ett kontrakt som är bundet vid en lagstiftning och har sanktioner. Det blir något helt annat. Vi har sagt att man har LVM och LVU att ta till, och det bör räcka i det läget. Vi avstyrker alltså den motionen. I reservation 3 talas om behandlingsskyldighet och bidragskonstruktionen. Vi vill understryka hur viktigt det är att man ändrar bidragskonstruktionen, och det pågår nu förhandlingar om den saken. Med det sagda, som kanske blivit längre än jag hade tänkt mig, vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande och avslag på de reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Evert Svensson måste vara väldigt glömsk, eller också är han helt ointresserad av vad andra partier gör i denna fråga. Han sade ungefär så, att i propositionen 1978 handlade det inte så mycket om narkotika. Men, Evert Svensson, 1977 lade vi fram den stora alkoholpolitiska propositionen. Målsättningen var densamma som Evert Svensson nu redovisade, nämligen att minska totalkonsumtionen och därmed missbruket och skadorna. Det föreslogs en mängd olika insatser. På nyåret 1977 tillsatte jag som socialminister den s.k. ledningsgruppen, där alla ansvariga myndigheters chefer ingick. Den arbetade snabbt — mycket snabbare än regeringens narkotikakommission — och efter ett år, 1978, kunde vi förelägga riksdagen en proposition som föranledde beslut i maj 1978. Har Evert Svensson helt glömt vad som behandlats i socialutskottet? Evert Svensson var ju med då. Och vad fanns då? Där fanns denna målsättning som även nu regeringen har kvar och som är den enda riktiga, att samhället inte kan acceptera något knark. Där fanns vårdfrågorna, utvecklandet av vården både på institutionerna och i enskilda hem. Där fanns stöd till organisationerna, utbildning, arbetsmarknadsoch utbildningsfrågor för dem som hade varit på institution. Där fanns insatserna i skolan. Vi anslog medel för särskilda projekt för att utveckla de bästa informationsvägarna. Där fanns forskning och utvärdering. Där fanns också insatser inom kriminalvården. Under den tid som ledningsgruppen arbetade kom också ökade insatser på narkotikarotlarna. Evert Svensson bör friska upp minnet litet och läsa på. Det är rätt länge sedan nu, så det kanske är historia, men det finns ju de som har sagt: Gå hem och läs historia.
Herr talman! Evert Svensson sade att lagstiftningen inte är en gång för alla given. Det är en generell sanning. Jag hoppas att detta uttalande skulle kunna innebära att socialdemokratin ändrar sin inställning till förslaget om kontraktsvård. Evert Svensson gjorde en utläggning om kontrakt och kontrakt som jag inte riktigt förstod. I det ena fallet skulle man kunna vidta sanktionsåtgärder, men inte i det andra. Den som bryter ett kontrakt kan man vidta sanktionsåtgärder mot. Men det intressanta i detta sammanhang är ju att två kontrahenter kommer överens om en sak medan drogmissbrukaren är så att säga vid sunda vätskor — men som vederbörande inte inser är till hans eller hennes bästa när vederbörande är påverkad. I det läget går missbrukaren med på att bli förd tillbaka till vården. Det är att med öppna ögon gå in i en rehabilitering och att vara medveten om att visst tvång därmed kan användas. Jag tycker att det är ett milt tvång. Statsrådet Gertrud Sigurdsen talade om detta tidigare i dag. Jag har förstått att Evert Svensson har sympati härför — som någonting som man kunde överväga. Här finns ju ett färdigt förslag som kan föreläggas riksdagen. Vi behöver alltså inte vänta på nya utredningar. Herr talman! Jag tycker att Evert Svenssons tolkning av betydelsen av ordet ”vård” var litet väl pessimistisk. Man kan inte med hjälp av vård komma bort från sitt alkoholberoende, sade Evert Svensson. Jag vill då säga att det naturligtvis beror på vad man lägger in i begreppet ”vård”. Den rehabilitering som bedrivs av t.ex. LP-stiftelsen och RIA-byråerna ger ändå mycket positiva resultat. En effekt av deras arbete är att många människor kunnat komma bort från sitt beroende. Jag hörde alldeles nyligen att LP-stiftelsen inte kan ta emot alla dem som skulle vilja komma till stiftelsens anläggningi Venngarn. Varje vecka måste ansökningar avslås. Detta är alltså ett uttryck för att fler anläggningar av det här slaget skulle behövas. Det finns också stort utrymme för ytterligare ideella insatser i syfte att med hjälp av vård och rehabilitering återföra dessa stackars människor till ett mera mänskligt liv och leverne. Jag ville säga detta för att inte en alltför pessimistisk beskrivning av vad vård och rehabilitering kan åstadkomma skall hänga kvar i luften.
Herr talman! Beträffande en eventuell utökning av möjligheterna att använda tvång inom sociallagstiftningen vill jag säga att Evert Svensson verkar vara en aning förbluffad över det som statsråden här redovisat. Han säger: Vi får väl se när propositionen kommer, då får vi ta den här debatten. Samtidigt säger han att det sunda förnuftet får råda när det gäller frågan om i vilken omfattning man skall gå in med eventuella tvångsåtgärder på sociallagstiftningens område. Men det är faktiskt så, Evert Svensson, att det sunda förnuftet inte kan styra tolkningen av en lag som är alltför begränsad. Om det sunda förnuftet ger vid handen att man inte kan ingripa inom ramen för vad man anser vara vettigt och riktigt, går det inte att bara utvidga tolkningen av lagen utan då måste lagen ändras. Utifrån den synpunkten är det enda sättet att visa sunt förnuft i det här sammanhanget att man tar ställning till en lagändring på detta område. På det sättet kan man gå in med insatser och rädda människor som nu inte kan nås därför att den nuvarande lagen — det gäller då LVU och LVM - är alldeles för begränsad.